Fru talman! Åter till frågan om Världsbanken och Internationella valutafonden. Stig Alemyr säger att jag måste ha missuppfattat vad utskottet har skrivit. Nej, det har jag inte alls.

Vad är det då Stig Alemyr och utskottsmajoriteten vill i stället, om ni måste avstyrka vårt yrkande att vi skall ställa krav på att programmen skall vara socialt acceptabla, motverka kapitalflykt, stimulera produktiva investeringar och en hållbar utveckling för u-ländernas folk? Jag har inte alls missuppfattat er i utskottsmajoriteten när det gäller era oskyldiga skrivningar om Internationella valutafonden och Världsbanken. Sedan vill jag bara säga att jag är överens på en punkt med Pär Granstedt och Margaretha af Ugglas, och det gäller den biståndspolitiska utredningen och de argument som de båda har fört fram. Jag kan helt ställa mig bakom dem.
Fru talman! Jag skulle vilja veta vad Stig Alemyr menar när han säger att det är ett rimligt krav att vi får lägga oss i regnskogarnas skötsel. Kan det kravet möjligen vara att Sverige även fortsättningsvis skall få importera stora mängder virke från världens regnskogar? 1987 importerade vi 18 485 kubikmeter. Det innebär att vi, för vårt eget behov, påverkar en yta på 33 15—30 kvadratkilometer. Jag skulle vilja veta vilka satsningar Stig Alemyr egentligen har tänkt sig att göra på regnskogen.
Fru talman! Jag börjar med det senaste. Att slå vakt om de tropiska regnskogarna innebär inte att man inte skall avverka något i dem. Det har ingen sagt. De måste bibehållas genom ett normalt skogsbruk, vilket gör att den regnskogsyta vi har kommer att bibehållas. Men om Sverige och andra länder köper produkter som tillverkas av material från regnskogen eller köper råmaterial från regnskogen, innebär det inte ett ödeläggande, utan det måste följas av att man, som i vanligt skogsbruk, återplanterar och sköter skogen ordentligt. Jag menar att vi i de internationella organ där vi har möjlighet att göra vår röst hörd, i Förenta nationernas olika organ t.ex. eller i bilaterala diskussioner med biståndsmottagare som har stora skogsområden, bör föra fram kravet på att vi skall ta ett gemensamt internationellt ansvar för de tropiska regnskogarnas överlevnad. När det särskilda anslaget till miljöoch markvård avvecklades 1982 var det, Margaretha af Ugglas, därför att vi räknade med att miljöarbetet skulle integreras i alla olika biståndsinsatser. Då kunde ett särskilt anslag för detta ändamål kanske missförstås, så att det inte stod riktigt klart att det skulle vara enintegrerad verksamhet. Jag vill upprepa, att trots att detta särskilda anslag nu kommer tillbaka skall det i de övriga biståndsinsatserna tas hänsyn till de olika biståndspolitiska målen, inkl. miljömålet. Diskussionen om den biståndspolitiska utredningen har hållit på en lång stund mellan folkpartiet och centerpartiet tidigare i dag. Då gick jag inte in i den debatten för att bespara kammaren repliktid. Vi löser inte några problem genom utredning. Men låt oss utreda delarna färdigt, så kan det hända att vi kommer fram till slutsatsen att en samlad utredning så småningom kan vara av värde. Pär Granstedt säger att det är osäkert om vi når de allra fattigaste människorna. Det är klart att det är. Det är mycket tveksamt på sina håll om vi gör det. Men det är inget problem som en biståndspolitisk parlamentarisk utredning kan lösa. Där har vi SIDA och andra biståndsorgan som skall följa utvecklingen och försöka genomföra åtgärder. Folkpartiet har ställt en direkt fråga till mig om tvåprocentsmålet. Det står i vårt socialdemokratiska program att biståndet skall vara minst 1 90 av bruttonationalinkomsten. Jag ser gärna fram emot en ekonomisk situation som innebär att vi kan öka biståndsandelen av bruttonationalinkomsten och att vi även kan använda den på ett rimligt sätt. Når vi ett mål där vi kan betala ut de pengar vi beviljar, kan vi på nytt börja diskutera ytterligare ökningar av biståndets totala del. Tvåprocentsmålet är för närvarande — det är mitt direkta svar på Karl-Göran Biörsmarks fråga — icke aktuellt. De enskilda organisationerna skall, om de läser detta utskottsbetänkande och lyssnar på det vi nu säger, ha klart för sig att de får automatiska höjningar. Det är inte alldeles nödvändigt att säga att det blir 500 miljoner vid en viss tidpunkt. De kommer successivt att få höjda anslag.
Fru talman! Stig Alemyr tycks kunna tänka sig en biståndspolitisk 19 april 1989 utredning någon gång i någon framtid. Låt oss bara vänta. Nu har det alltså gått 16 år sedan det senast tillsattes en biståndspolitisk utredning och man senast började genomföra en översyn. Är 16 år en för kort tid enligt socialdemokratisk uppfattning? Jag delar i så fall inte den uppfattningen. Jag tycker det är hög tid för en utredning. De delutredningar som gjorts är i och för sig säkert värdefulla, men dels saknas helhetsperspektivet — och det är trots allt det som är det viktiga —, dels är den parlamentariska insynen ganska begränsad. Det förekommer att någon företrädare för oppositionen får vara med, men den delaktigheten är ganska begränsad. Detta är något som sker i tysthet, med en liten grupp människor involverad. Det kanske är så man vill ha det. Vi vill ha en riktigt förankrad biståndsdebatt, som alla politiska partier kan få vara med i och som även kan ligga till grund för en bred debatt bland allmänheten om biståndets inriktning. Sedan säger Stig Alemyr att en utredning i sig inte löser några problem. Det låter sig naturligtvis säga. Utredningen i sig löser inga problem, men förhoppningsvis kan ett sådant arbete, och den offentliga debatt som kan föras omkring det, tillföra idéer och tankar om hur vårt bistånd skall bli bättre. Det är en självklar uppgift för en sådan här utredning att finna vägar för att få klarare målformuleringar samt bättre och effektivare metoder för vårt bistånd. Det skulle naturligtvis bygga på den gedigna erfarenhet och kompetens som finns i vårt land efter alla år av biståndsverksamhet.
Fru talman! Först vill jag ta upp tvåprocentsmålet. Jag beklagar att socialdemokraterna är litet senfärdiga med att höja ambitionsnivån. Jag har sett att det pågår en diskussion inom det socialdemokratiska partiet, och jag vet att Inga Thorsson, som finns närvarande i kammaren i dag, önskar att detta mål förverkligas och att er partikongress kommer att fastlägga ett sådant mål. Det är möjligt att er interna diskussion kommer att leda dithän. I så fall skulle vi naturligtvis välkomna detta. Stig Alemyr uttrycker något slags tveksamhet till om vi kan betala ut dessa pengar. Jag tycker att det är en litet konstig inställning. Vi kan höra samma sak framföras av moderaterna ibland, att vi har svårt att betala ut de pengar som anslås för enprocentsmålet. Men vi vet att behoven är oändliga. Det gäller att organisera och effektivisera biståndsarbetet. Inte är problemet att vi inte skulle kunna betala ut pengarna. Den saken är klar att det inte är där som problemen ligger, utan det är i viljan att gå vidare. I fråga om anslagen till enskilda organisationer refererade jag till vår motion. Vi har också en reservation, nr 61. Men Stig Alemyr kommenterade inte förslaget om att ge de enskilda organisationerna långsiktiga signaler, så att de vet hur situationen ser ut de närmaste 5—10 åren. Det vore viktigt för dem i deras långtidsplanering. Det skulle också innebära att de kunde använda en större del av pengarna.
Fru talman! Även Stig Alemyr gjorde stor affär av mitt inledningsanförande och min kritik mot Internationella valutafonden och Världsbanken och deras ansvar för hur det ser ut i u-länderna. Jag förstår att det anförandet satt mycket bra. Men ni skall inte komma undan så lätt nu och säga att ni visst har framfört kritik mot Världsbanken osv. Jag begär nu av Stig Alemyr klart besked: Vad är det för någonting i vpk:s motion 228, yrkande 2 som är så långtgående krav på förändringar av IMF:s program att den måste avstyrkas?

Fru talman! Naturligtvis inser jag att skogsbruk under ekologiskt godtagbara former bör ske i regnskogarna. Den stora frågan är dock om skogsrika Sverige genom sin import bidrar till ekologiskt skogsbruk i regnskogarna eller om vi bidrar till skövling. Jag återkommer till detta när vår motion kommer upp till debatt.
Fru talman! Jag hann inte med att svara Bertil Måbrink i min förra replik. Jag såg när fru talmannen började röra vid klubban, och mina minuter för replik hade då gått. Jag tycker att Bertil Måbrink skall läsa hela utskottsbetänkandet. Jag vill gärna instämma i vad som sagts i tidigare avsnitt av denna debatt, då samma fråga var uppe i ett tidigare replikskifte. Om man använder tekniken att läsa en liten bit då och en liten bit då av ett utskottsbetänkande, blir det ett konstigt resultat av det hela. Läs helheten i utrikesutskottets betänkande! Då framgår det att stark kritik riktas mot vissa av de strukturanspassningsåtgärder som Världsbanken och Valutafonden sysslar med. Jag kommer tillbaka till utredningen en gång till. Det är 12 år sedan utredningen presenterades — inte 17. Det är 17 år sedan direktiven skrevs. Under de 12 åren har det företagits en lång rad olika biståndspolitiska utredningar om delar av biståndet. Det är inte så att frågan inte har utretts. Jag nämner detta en gång till, fru talman, därför att det intressantaste kanske är att den stora debatten i dag i utskottsrundan om svenskt bistånd gäller huruvida vi skall ha en utredning eller inte, vilket egentligen är en ytterst liten fråga, om vi ser eländet i världen i det globala perspektivet. Är vi överens om nästan allt det andra, är det ju ganska märkligt att den frågan tar den största delen av diskussionstiden. Till Karl-Göran Biörsmark vill jag till slut säga att det är klart att Sverige, som är ett litet land med en totalt sett ganska liten bruttonationalinkomst, successivt skulle kunna öka biståndsandelen upp till 2 96. Jag bedömer emellertid att vår viktigaste uppgift är att försöka få andra länder att öka sina insatser. Vi måste i vårt arbete i Förenta nationerna och i de olika andra sammanhang där vi för diskussioner om biståndet försöka få andra länder att göra en rimlig insats. Gör Förenta staterna, Västtyskland, Schweiz, Frankrike och andra länder en rimlig biståndspolitisk insats, då kommer biståndsströmmarna att gigantiskt öka. Det tror jag är viktigare än att föra en diskussion om att utöver den procent vi nu avsätter till bistånd omedelbart Prot. 1988/89:99 ytterligare öka andelen. 19 april 1989

Fru talman! I flertalet u-länder är de omedelbara och otillfredställda behoven så enorma att verklig utveckling eller ens planering för framtiden är svår att orka med. Detta gäller för u-landsmänniskorna liksom för deras regeringar. Jag vill i detta anförande lyfta fram tre frågor som är helt avgörande för uppkomsten av denna situation: miljöförstöringen, skuldkrisen och de regionala konflikterna. I början av mars besökte jag Bangladesh för att bl.a. studera det återuppbyggnadsarbete som fortfarande pågår efter översvämningskatastrofen i september 1988. I Bangladesh hör översvämningar till den normala årscykeln, men förra årets översvämning var värre än vanligt. Avskogning och erosion har genom åren undanröjt naturens eget skydd mot översvämningar. Det är ett av många exempel på miljörelaterade katastrofer som fått stor internationell uppmärksamhet. Men det finns fler sådana katastrofer, som inte alltid får dramatiska rubriker: —- Den ständigt pågående långsamma katastrof som gör att mer än 10 miljoner hektar av jordens skogar försvinner varje år. — Den långsamma processen som förgiftar mark, vatten och luft. Traditionellt har miljöförstöring setts som ett resultat av en ensidig jakt på ekonomisk tillväxt. Detta äger fortfarande sin giltighet. Men i tredje världen är bristen på tillväxt — vilket förvärrar fattigdom och underutveckling-— ett väl så allvarligt hot mot miljön. I kampen för att överleva tvingas fattiga familjer, och nationer, att utnyttja ekologiskt känsliga områden. Det leder till sämre skördar, överbetning, avskogning, markförstöring — och återigen ökad fattigdom. Det blir en ond cirkel där fattigdomen både är orsak till, och verkan av, miljöförstöringen. Inte minst u-ländernas kvinnor drabbas hårt, eftersom ansvaret för att bruka jorden och samla brännved i allmänhet ligger just på kvinnorna. Insamlandet av brännved är nödvändigt för familjens försörjning men bidrar samtidigt till avskogning. Problemen löses naturligtvis inte av att uppmana kvinnorna att sluta samla brännved. I stället handlar det om åtgärder av olika slag, om bättre och mer energisnåla spisar — för att vara mycket konkret — insatser för markvård, bättre odlingssätt osv. Vad som krävs är andra, nya möjligheter till energi och utveckling. U-ländernas medvetande om miljöproblemen växer snabbt. Vårt samarbete med u-länderna måste bygga på respekt för deras egna planer och 37 prioriteringar, men vi kan i det samarbetet bidra med våra kunskaper och erfarenheter. Dessutom måste det göras alldeles klart att i-länders miljökrav på u-länder kan bli trovärdiga bara om kraven kopplas till ett totalt ökat resursflöde. Mot denna bakgrund föreslog jag i budgetpropositionen två nya budgetposter för miljösamarbete, på tillsammans 250 milj.kr., utöver det miljöbistånd som redan finns inom landprogrammen och andra delar av biståndet. Utrikesutskottet har nu lagt på ytterligare 100 milj.kr. Jag ser detta som ett uttryck för det stora intresse som i dag finns för miljöproblemen i u-länderna. Jag noterar också enigheten bland partierna i riksdagen. Jag hoppas dock att det också skall finnas en insikt om att allt miljösamarbete måste växa fram i samspel med berörda länder, och att det kan ta viss tid att arbeta fram ett kvalitativt bra bistånd för så stora summor som miljöbiståndet kommer att få nästa budgetår. Jag menar helt klart att Sverige har goda förutsättningar att vidareutveckla miljöbiståndet. Utöver byskogsoch markvårdsområdet behövs t.ex. åtgärder för att bevara biologisk mångfald, för vattenresursplanering, marin miljövård och energiinsatser. Också städernas och industrins miljöproblem behöver uppmärksammas, t.ex. genom stöd till bättre arbetsmiljö, miljövänlig teknik, förnyelsebara energikällor och insatser mot förorenande utsläpp. Normbildning, uppbyggande av institutioner och forskning inom miljöområdet är andra viktiga uppgifter för biståndet. Samtidigt kan vi vidga kanalerna för miljöbiståndet, bl.a. genom stöd till enskilda organisationers arbete med miljöfrågor. Miljöfrågorna är till sin karaktär globala, varför det också är naturligt att lägga stor vikt vid det multilaterala arbetet och insatser tillsammans med andra inom internationella organisationer. Jag lovar att vi skall göra allt som går att göra för att förverkliga det nya miljömålet, såväl i det bilaterala som i det multilaterala utvecklingssamarbetet. Det är dock viktigt att vara medveten om att u-ländernas miljöproblem aldrig kan bekämpas isolerat från den utbredda fattigdomen. Ekonomisk tillväxt är en nödvändig, om än inte tillräcklig, förutsättning för att miljöproblemen i u-länderna skall kunna undanröjas. Men det måste vara en tillväxt som alla får del av, och som tillfredsställer dagens behov utan att förstöra för morgondagens, dvs. en bärkraftig utveckling i Brundtlandrapportens anda. Ett avgörande utvecklingshinder utgörs i dag av u-ländernas skuldbörda. Medelinkomstländerna i Latinamerika har de största skulderna, men hårdast slår skuldkrisen mot de fattiga länderna i Afrika. En ökad andel av det svenska biståndet har under senare år använts för att lindra skuldbördan i dessa länder. Ett huvudsyfte med insatserna är att få till stånd internationellt samarbete, för det är just det som krävs för att skuldkrisen skall kunna bemästras. Detta tycks dess värre vara en poäng som helt har gått Bertil Måbrink förbi, så som det framstod i hans anförande. Behovet av att stödja detta internationella samarbete gäller också när vi går in och stödjer ekonomiska återhämtningsprogram i de fattiga u-länderna. Visst krävs ofta en svår omläggning av u-ländernas ekonomiska politik! Det finns därför anledning att kritiskt granska de krav som Världsbanken och Prot. 1988/89:99 Internationella valutafonden ställer i samband med överenskommelser om 19 april 1989 strukturanpassningsprogram. Det gör vi också — det är bara att läsa om detta i budgetpropositionen. Det vi nu kan konstatera är att de återhämtningsprogram som många afrikanska länder nu genomför redan har börjat ge positiva resultat. I t.ex. Tanzania är produktionsökningen nu återigen snabbare än befolkningstillväxten, efter ett årtionde av drastiskt sjunkande standard. Även i Ghana, Guinea-Bissau, Mogambique och Uganda äger en begynnande återhämtning rum. Afrikas långvariga ekonomiska kris har framför allt drabbat de fattiga. Återhämtningsprogrammen, hur svåra de än kan vara att genomföra, kan ge den tillväxt som är en förutsättning för att utvecklingen skall kunna vändas och ge bättre inkomstmöjligheter åt den fattiga befolkningen. Inte minst viktiga är förändringarna i jordbrukspolitiken, som skall ge u-landsbonden bättre betalt för sina produkter. Det gäller dock att vara observant, för antalet fattiga i Afrika fortsätter att öka, och den sociala utvecklingen är i kris. Skall detta vändas krävs ökade insatser inom bl.a. undervisning, hälsovård, vattenförsörjning och familjeplanering. Jag delar helt utskottets uppfattning att en sådan framsynt social utvecklingspolitik måste integreras i återhämtningsprogrammen, vilket vi också aktivt har framfört i Världsbanken och Valutafonden. Jag vill dock samtidigt framhålla att även här, precis som på miljöområdet, kräver en lyckosam politik ytterligare ökat internationellt bistånd. Tyvärr tvingas man konstatera att de volymer som de rika länderna avsätter för bistånd stagnerar. Bland OECD-länderna är det bara Sverige, Norge, Danmark och Holland som har uppnått FN:s utbetalningsmål 0,7 96 av bruttonationalinkomsten. Finland är på god väg att bli den femte medlemmen av denna grupp, men genomsnittet för OECD-ländernas bistånd är bara 0,35 26, hälften av FN:s mål. Förklaringen till detta är att främst de största länderna brister i sitt ansvarstagande. Det gäller bl.a. USA och Storbritannien. Sveriges totala biståndsanslag för nästa budgetår kommer efter dagens riksdagsbeslut att uppgå till 11 660,9 milj.kr., en ökning med 1 310 milj.kr. Detta är den största biståndsökningen någonsin. Anslaget utgör då 1 90 av bruttonationalinkomsten. Enprocentsmålet har ett brett stöd i vårt land. Enligt en opinionsundersökning som publicerades i december anser åtta av tio svenskar att biståndet är lagom stort eller att det rent av behöver ökas. I riksdagen är det som vanligt bara moderata samlingspartiet som avviker och vill minska biståndsanslaget. Jag beklagar att moderaterna även i år isolerar sig på denna punkt och inte vill ställa upp fullt ut för internationell solidaritet. Fru talman! Dagens biståndsverklighet präglas alltmer av behovet av att lindra verkningarna av katastrofer och krig. Insatser av detta slag har växt på bekostnad av långsiktigt utvecklingssamarbete. En mycket viktig utmaning för det internationella biståndet i dag är den öppning som man har kunnat skönja i en rad regionala konflikter i tredje världen, t.ex i Afghanistan, Namibia och Centralamerika. De senaste veckornas tragiska händelser i Namibia visar samtidigt hur 39 komplicerad processen från krig till fred är. Jag anser dock att det finns anledning att hoppas att FN:s arbete skall leda till den självstyrelse som Namibias folk så länge har kämpat för. Även om Sverige, till följd av Sydafrikas spel, inte accepterades i FN:s Namibiakår, kommer Sverige att på andra sätt att bistå i processen mot ett fritt Namibia. Vi planerar också, i samarbete med de övriga nordiska länderna, ett biståndssamarbete med ett framtida fritt och självständigt Namibia. Att möjliggöra en återflyttning av de 5 miljoner flyktingar från Afghanistan, och bistå i det enorma arbetet att återuppbygga det förödda landet, är en utomordentligt stor uppgift för det internationella givarsamfundet. Vi stödjer den samordnande insats FN har inlett samtidigt som vi bygger vidare på de enskilda organisationernas förtjänstfulla arbete. I Centralamerikas fredsprocess utgör bistånd för utveckling och stöd till repatriering av flyktingar viktiga inslag. Också det nödvändiga integrationsarbetet i Centralamerika kan stimuleras med utländskt bistånd. Denna hoppfulla utveckling mot fredliga lösningar av regionala konflikter leder till ökade krav på biståndsbudgeten i form av snabba och flexibla insatser, ofta i direkt samverkan med andra givare och internationella organ. Så kan biståndet spela en viktig roll för att befästa och förstärka fredsprocesser. Genom de ramar för biståndet som riksdagen lägger fast besitter det svenska biståndet denna förmåga till snabb anpassning, så betydelsefull för att effektivt kunna svara mot behoven i en starkt föränderlig u-landsverklighet. En konsekvens av denna utveckling är att anslagsposten för katastrofbistånd ökar kraftigt. Ständigt uppkommer nya behov. Ett aktuellt exempel är den mycket allvarliga situationen i Sudan, där inte minst barnen drabbas hårt av inbördeskrig, torka och översvämning. Sverige har det senaste halvåret lämnat sammanlagt 26 milj.kr. i katastrofbistånd till Sudan. I morgon kommer regeringen att fatta beslut om ytterligare 10 milj.kr. som stöd till UNICEF:s arbete för hemlösa sudanesiska barn. Fru talman! Effektiva insatser i så komplicerade frågor som miljöförstöring i u-länderna, skuldkris och återuppbyggnad efter regionala konflikter kräver internationellt samarbete. Med vår starka tilltro till FN ser vi naturligtvis positivt på en utveckling i världen som i högre grad betonar det multilaterala biståndssamarbetet. Av vårt eget bistånd går även detta budgetår omkring en tredjedel via FN och andra multilaterala organ. Sverige är en av de största bidragsgivarna till flera multilaterala biståndsorgan. I år blev Sverige t.ex. den största givaren till FN:s barnfond, UNICEF. Vi skulle gärna avstå från den hedersplatsen, om det innebar att fler industriländer ställde upp för UNICEF:s viktiga arbete. Barnen hör till dem som drabbas hårdast av ekonomiska kriser, krig och konflikter. I arbetet med den internationella barnkonventionen har Sverige varit pådrivande. Vi ser en fortsatt viktig roll för biståndet när det gäller att följa upp, och göra verklighet av, barnkonventionen. Sverige ger också betydande bidrag till stöd för barn i krigssituationer. Multilateralt bistånd har enligt min mening många fördelar. Vi når fler länder, och biståndet förknippas inte med ett enskilt givarlands inflytande. Dessutom kan ofta kunnande och resurser mobiliseras som vi normalt inte har tillgång till i det bilaterala biståndet. Det betyder dock inte att det Prot. 1988/89:99 multilaterala biståndet är utan problem. 19 april 1989 Utskottet lyfter på samma sätt fram det multilaterala samarbetets starka och svaga sidor och önskar en parlamentariskt förankrad samlad översyn av | det multilaterala biståndet. Med en sådan översyn tillsammans med det redan pågående nordiska projektet ”FN i utvecklingssamarbete” kommer | Sverige att kunna lämna många konstruktiva bidrag till hur det multilaterala biståndet kan förbättras. Fru talman! Den värld vi lever i, och i vilken biståndet verkar, präglas | fortfarande av konflikter, förtryck och djup fattigdom. Ändå tycker jag att det finns anledning till en försiktig optimism inför framtiden. Vi har fått ett bättre klimat för internationellt samarbete. Insikten om vad som måste göras | sprider sig. Det gäller miljön, skuldkrisen och de regionala konflikterna. Men det gäller också medvetenheten om de skriande orättvisorna i världen | och om att vi alla har ett ansvar för en mer balanserad utveckling. Genom det biståndssamarbete som riksdagen i dag kommer att fatta beslut om tar Sverige sin del av detta ansvar.
| Fru talman! Jag vill bara ge en förklaring till vår syn på anslagsramen. Vi föreslår faktiskt 0,9 20, vilket inte är så kolossalt långt från 1 926. Dessutom ligger 0,9 20 över den utbetalningsnivå som Sverige under senare år har | lyckats hålla. Vi menar att det inte går att bortse från de stora reservationer om 5 miljarder kronor som ändå finns på biståndsanslaget. Vi ser också risker med | att biståndet kommer att styras kanske mera av ett utbetalningsmål — eller i vart fall vid sidan av — än av de övriga målen. | Jag vill ta tillfället i akt och fråga hur biståndsministern ser på det faktum att ett flertal av riksdagens partier önskar en parlamentarisk översyn av den svenska biståndsverksamheten. Detta är ju biståndsministerns fögderi, | eftersom man nu ägnar sig åt dessa delutredningar på olika områden. Jag undrar om biståndsministern kan ge oss ett positivt besked här om att flertalet av riksdagens partier kan få sitt önskemål om en parlamentarisk utredning tillgodosett.
Fru talman! Jag ställde en fråga till Lena Hjelm-Wallén om Vietnam. Det hinder som inte minst Lena Hjelm-Wallén — med viss rätt — ständigt och jämt | har basunerat ut, nämligen Vietnams militära engagemang i Kampuchea, kommer ju att undanröjas. Jag frågade: Vad finns det nu för beredskap när | det gäller fortsatt biståndssamarbete med Vietnam? Ställer sig Lena Hjelm Wallén bakom den artikel som utrikesministern skrev i Arbetet efter sitt senaste besök i Vietnam? Artikeln handlade om hur man i fortsättningen | skulle bedriva biståndssamarbete med Vietnam. Det är mycket glädjande att Lena Hjelm-Wallén nu uttalar att det var bra | att oppositionen i utskottet gav henne en knäpp på näsan för det urusla miljöbistånd som hon föreslog. Hon anser att det var bra, men det är en omvändelse under galgen. Jag hoppas att Lena Hjelm-Wallén lär sig att vid 41 nästa budgetbehandling öka detta miljöanslag betydligt över de 225 milj.kr. som nu föreslås. Jag tror att Lena Hjelm-Walléns engagemang när hon talar om miljöförstöringen i u-länderna är äkta, men hon skulle låta mer trovärdig om det i fortsättningen blev en rejäl ökning av miljöanslaget. Jag har inte på något sätt missat någon poäng i att det måste till internationella gemensamma åtgärder för att lösa skuldkrisen. Men det var inte detta jag diskuterade i mitt inledningsanförande. Jag har emellertid inte tillräckligt med tid till förfogande för att än en gång upprepa min huvudkritik. Jag trodde att Lena Hjelm-Wallén hade uppfattat denna.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag uppskattar mycket av det som Lena Hjelm-Wallén sade i sitt inledningsanförande, inte minst det som handlade om miljöengagemang, om arbetet för en bärkraftig utveckling och om en bättre fördelning av den ekonomiska utvecklingen i u-länderna. Problemet är bara att verkligheten i många u-länder är så fjärran från en sådan utveckling. Vi vet att många u-länder har haft en ganska svag, ibland negativ, utveckling under det ekonomiskt expansiva 80-talet. Vi vet att många u-länder har fastnat i ett förvärrat utlandsberoende med stora kostnader som följd. Vi vet att misären bland de fattigaste djupnar och att klyftorna växer på många håll. Vi vet att vi har en fortgående miljöförstöring. Den fråga som fortfarande lever kvar är vad regeringen drar för slutsatser av att utvecklingen i de länder som vi har hjälpt ofta har gått precis tvärtemot det som vi har velat åstadkomma. Detta beror ju inte på att våra biståndsarbetare inte har gjort fina och inte sällan uppoffrande insatser. Trots allt kanske det finns anledning att mot denna bakgrund fundera över biståndets inriktning.

Detta visar att någonting grundläggande har gått fel.

Vi bör i stället åter använda våra biståndsresurser mer till ett långsiktigt uppbyggnadsarbete. Detta är orsaken till att vi vill få till stånd den utredning som socialdemokraterna tyvärr säger nej till.
Fru talman! Jag delar helt statsrådet uppfattning och syn när det gäller andra länders bidrag till internationellt bistånd. Tyvärr sackar de allra flesta länder ute i världen efter. Detta skall vi emellertid göra allt för att försöka påverka i olika internationella sammanhang. Prot. 1988/89:99 I mitt inledningsanförande ställde jag två frågor som jag hade hoppats att 19 april 1989 åtminstone få en kommentar till av statsrådet. Den ena frågan handlade om tvåprocentsmålet, som statsrådet inte nämnde någonting om. Jag skulle ändå vilja höra statsrådets uppfattning på den punkten. När kan vi förvänta oss nya signaler från socialdemokraterna? Den andra frågan handlade om skuldkrisen och den s.k. Bradyplanen som finansministern har gått ut och kommenterat. Han menade att han inte trodde på något allomfattande grepp för att klara skuldkrisen. Man skall i stället ta itu med problemet land för land. Det vore intressant att höra om biståndsministern delar finansministerns uppfattning, att Bradyplanen inte har någon bärkraft. Jag tror att bankerna måste ta ett större ansvar och göra skuldavskrivningar.
Fru talman! Biståndsministern uttalade en försiktig optimism. Det är klart att det är glädjande att man kan göra det. Samtidigt undrar jag dock om det också gäller på miljöområdet. Jag tror att det är få som delar den optimismen med biståndsministern när det gäller miljösituationen i världen. Sedan skulle jag gärna vilja veta hur biståndsministern ser på regnskogarna. Biståndsministern berörde inte alls dem i sitt anförande. Stig Alemyr har här dock förklarat att man vill ha möjligheter att lägga sig i. Jag skulle gärna vilja veta på vilket vis, eftersom man inte har avsatt några resurser för att kunna bidra med någonting för att bevara regnskogen.

Fru talman! Jag skall i detta anförande försöka besvara en hel del av de frågor som har ställts till mig. Debatten har ju varit lugn, och enigheten är rätt slående. När jag lyssnar på debattörerna tycks det mig som om man litet grand får blåsa upp de motsättningar som finns. Det finns dock en oenighet som jag tycker uppmärksammas alldeles för litet, nämligen den stora skillnad som råder mellan moderaterna å ena sidan och övriga riksdagspartier å andra sidan. Margaretha af Ugglas sade i sitt anförande inte ett enda ord om den nedskärning av biståndsramen som moderaterna återigen föreslår. Trots att teknikaliteterna denna gång är litet annorlunda jämfört med tidigare och man inte har någon slutlig reservation vad gäller hela biståndsramen är det, såvitt jag förstår, de facto så att man vill skära ner ramen med 10 96, dvs. över 1 miljard. Jag kan kanske få fråga Margaretha af Ugglas om jag har tolkat det hela rätt och varför hon i så fall tycker att vi skall minska vårt engagemang i vad gäller internationell solidaritet med 10 9. I denna debatt tycker jag att Karl-Göran Biörsmark i första hand borde ha vänt sig till sin borgerliga medsyster och försökt få henne att komma upp till enprocentsmålet. Sedan är det liksom det andra steget för oss andra att ta oss utöver det. I bataljen mellan Biörsmark och af Ugglas håller jag mycket hellre på Biörsmark. I det socialdemokratiska partiet har vi gjort klart att enprocentsmålet bara skall uppfattas som en miniminivå för anslagen och att ansträngningar bör 43 göras så att vi kan höja nivån i takt med växande resurser. Karl-Göran Biörsmark får alltså sätta sin tillit till den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik så att resurserna växer. Då får vi också möjlighet att gå in i den här frågan om en höjd nivå. I detta sammanhang diskuterades också frågan om en utredning. Några partier har önskat en stor allomfattande utredning av biståndet. Jag har inget principiellt emot en stor biståndsutredning. Jag vill dock hantera sådana frågor på så sätt att det avgörande är vad som är effektivast. Vi har sett det som mest effektivt att utreda frågor där vi ser problem och där vi ser att en utredning med ganska snabba resultat kan påverka utvecklingen positivt. Pär Granstedt tog upp frågan om den förändrade u-landsverkligheten som en stor fråga. På det området har vi tack och lov ett bistånd som är så flexibelt att det kan anpassas till den förändrade u-landsverkligheten. Vi har mycket tydligt klargjort detta i budgetpropositionen när vi redovisade vårt Afrikaprojekt, som just är en genomgång av vårt bistånd i förhållande till verkligheten i Afrika och vilka förändringar av biståndet som där behövs. Riksdagen har haft möjligheter att reagera på detta. Jag tror att det är bra om vi går fram den här vägen. När det gäller miljöfrågorna är enigheten tydligast. Det blir litet patetiskt när flera talare här talar om sin ”kamp” för ett miljöinriktat bistånd. Denna kamp går ut på att få delposten för Miljöbistånd inom punkten Särskilda program till en egen anslagspost. Då har man vunnit kampen. Så stora är skillnaderna i den biståndspolitiska debatten. När Bertil Måbrink talar om urusla anslag till miljöbiståndet är det ett annat exempel på hur man blåser upp argument. Det är väl litet grand fråga om en hantering där rösten höjs när argumenten är svaga. Sverige har tidigare gett och ger fortfarande ett mycket stort miljöbistånd. Med de ökningar som regeringen förslagit kommer det upp i mycket stora summor. Det rör sig inte bara om dessa 225 miljoner. Det totala miljöbiståndet ligger säkert någonstans mellan 600 och 800 miljoner. Det viktigaste när det gäller miljömålet är inte de enskilda anslagsposterna för sig, utan det är som Pär Granstedt mycket bra framhöll, miljösynen, hänsynen till miljön och aktsamheten om naturresurserna. Detta är någonting som måste genomsyra allt vårt bistånd. I detta ligger naturligtvis också, Marianne Samuelsson, hur vi arbetar med de frågor som rör de tropiska regnskogarna. Det är starkt förknippat med fattigdomsfrågan. Man skall arbeta med den, men också göra direkta insatser för att möjliggöra en bättre skogsvård för de länderna. Man kan inte bara förbjuda och säga att de länder som är mycket beroende av sina skogar, t.ex. Nicaragua, inte skall få utnyttja dem. Vi skall emellertid hjälpa dem att göra det på ett ekologiskt riktigt sätt. Ett sådant arbete pågår också. Bertil Måbrink ställde frågor om Vietnam. Jag noterar att Vietnam inte har varit det huvudnummer i den här biståndsdebatten, i varje fall inte än så länge, som det brukar vara. Beträffande Vietnam och Kampuchea har vi en avvaktande inställning till dess att vi verkligen har sett att det blir en politisk lösning på Kampucheafrågan och att de vietnamesiska trupperna har dragits tillbaka från Kampuchea. Jag har också gjort klart att om så sker måste vi inom biståndsapparaten ha en planering för det fortsatta samarbetet med Vietnam. En sådan planering och beredskap finns. Det gäller miljöområdet, Prot. 1988/89:99 hälsovård och industrirehabilitering. Det är inte så svårt att göra den 19 april 1989 planeringen, eftersom biståndet i Vietnam faktiskt fungerar mycket väl. Jag tycker också att vi samfällt i västvärlden har en skuld gentemot det fattiga och krigshärjade landet Vietnam. Slutligen vill jag göra en kommentar till skuldfrågorna och strukturanpassningsprogrammen. Jag tycker att Bertil Måbrink gjorde det mycket lätt för sig i sitt anförande, som för övrigt innehöll väldigt många felaktigheter. Det är tyvärr inte så, Bertil Måbrink, att imperialismen är upphov till allt ont. Det är inte bara imperialismen som bär skulden till u-ländernas kris. Givarsamfundet har sin del i det här. Det finns även många exempel på en misslyckad ekonomisk politik från u-ländernas egen sida. Det finns således många orsaker att söka inom u-länderna. Det här säger jag inte som någon sorts neokolonialist, utan det är någonting som u-länderna själva har uttalat. Vid Afrikasessionen som FN anordnade 1986 uttalades detta mycket tydligt från de afrikanska ländernas sida. De gjorde då klart att nu måste vi ändra vår ekonomiska politik och jordbrukspolitik. De här länderna, som befinner sig mitt i krisen, har en insikt om detta. Visst kan det göra ont ibland, när man behöver göra dessa förändringar. Men de vet att förändringarna behövs. Vad vi då skall göra är att stödja dem i dessa förändringar. Afrikaner har förstått att det behövs perestrojka i deras länder. Tyvärr tycks inte Bertil Måbrink ha drabbats av den insikten.
Fru talman! Likt stridens gudinna önskar Lena Hjelm-Wallén hetare tag i kammaren. Samtidigt bagatelliserar hon de två frågor som utrikesutskottet i sina överväganden ansett vara särskilt viktiga. Den ena gäller anslaget till miljö och markvård, där vi faktiskt har frångått regeringens förslag och lagt fram ett eget förslag. Den andra gäller en parlamentarisk översyn av svensk biståndsverksamhet. Ett antal partier i denna kammare anser att denna fråga är mycket viktig. — Den är faktiskt väsentlig. Det är tolv år sedan vi senast hade en parlamentarisk utredning om biståndsverksamheten. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att biståndsministern ger oss sin klara syn på denna fråga. När det sedan gäller moderaternas anslagsram förklarade jag i mitt förra inlägg för kammaren hur vi ser på detta. Jag kan gärna göra det en gång till. Som jag sade förra gången föreslår vi en anslagsram på 0,9 96, vilket inte är särskilt långt från 1 20. Vi tycker att man inte kan bortse från de 5 miljarderna i reservationerna. Jag tycker att det är ett gemensamt problem vi har i denna kammare, att reservationerna är så stora.
Fru talman! När jag tar upp nya målsättningar, tvåprocentsmålet, och frågar statsrådet vad hon har för syn på det, bollar hon över frågan genom att säga att jag i första hand skall ta debatten med moderaterna. Jag tycker att det är en konstig turordning, att börja diskutera med ett parti som vill sänka målet. Jag vill ju diskutera en ytterligare höjning. Jag tar gärna den debatten med moderaterna. Jag har tidigare här i kammaren beklagat moderaternas 45 inställning. Om statsrådet vill höra mig säga det en gång till går det bra. Men det var inte det saken gällde. Den gällde socialdemokraternas, statsrådets och regeringens inställning. Statsrådet säger att Biörsmark får väl lita på regeringens ekonomiska politik. Jag vet inte hur jag skall tyda det svaret. Vi har här i kammaren fått höra Kjell-Olof Feldt skryta med den ekonomiska politiken. Vi får lyssna på betyg utifrån världen om hur bra det går för Sverige. Skulle detta vara någon sorts hinder för att gå vidare? Det är väl snarare så, att under svåra tider prövas vännen. Nu går det ju bra för Sverige, får vi höra på alla håll. Då borde det vara läge att ge nya signaler på detta område. Jag måste säga att jag inte riktigt förstod svaret. Jag hoppas fortfarande att socialdemokraterna skall tänka om på detta område och att detta golv, som ni säger att enprocentsmålet utgör, skall vara avstampet för att gå vidare.
Fru talman! Statsrådet Hjelm-Wallén tyckte att debatten var lugn och präglades av enighet. Det är klart, vi är trevliga och snälla personer som inte bråkar särskilt mycket med varandra, även om jag kanske kan vara arrogant någon gång. Jag tror emellertid att detta lugn bedrar något och att det kanske beror på att inte socialdemokraterna, och förmodligen inte heller folkpartiet, riktigt har förstått allvaret bakom vårt krav på en översyn av biståndet. Detta är inte den tekniska fråga Lena Hjelm-Wallén gärna vill göra det till. Det handlar inte om att man kan välja den ena eller andra tekniken. Bakgrunden, som jag med viss envishet har försökt att beskriva här i kammaren i dag, är att vi ser med stort allvar på den situation biståndet internationellt och även för svenskt vidkommande befinner sig i. Vi konstaterar att vi inte har uppnått det vi har velat uppnå med biståndet, att utvecklingen har gått åt motsatt håll, att alltmer av vårt bistånd får karaktären av katastrofingripande, vare sig det handlar om katastrofbistånd, skuldavskrivningar eller återhämtningsprogram och att vi relativt sett kan använda mindre pengar för långsiktig uppbyggnad. Detta tycker vi är allvarligt. Det är så allvarligt att vi bör sätta oss ner tillsammans och fundera: Gör vi rätt? Har vi rätt inriktning? Har vi riktiga metoder? Kan vi på något sätt göra detta bättre, så att vi verkligen kan uppnå de mål vi sätter upp och nå de grupper och de problem, framför allt på det ekologiska området, miljöområdet, som vi vill nå? När man från socialdemokratiskt och folkpartistiskt håll inte vill ha en grundgenomgång utan tycker att man skall se på några delproblem, kan vi inte uppfatta det på annat sätt än att man tycker att helheten är ganska hyfsad, att det är rätt bra som det är. Här finns det alltså en grundläggande åsiktsskillnad mellan dem som är relativt belåtna och oss som ser att det här finns allvarliga problem att ta tag i. Det gör att enigheten kanske inte är fullt så stor som det kan verka. Lena Hjelm-Wallén hånade litet grand oss som tycker att vi har nått en del framgångar när det gäller miljöområdet. Jag tycker kanske att det är obefogat. Det jag nämnde, som vi har kämpat för länge, var ett miljömål för biståndet. Det fick vi för några år sedan, efter många års motionerande från centerpartiets sida. Det tycker vi faktiskt var ett mycket viktigt framsteg. Vi tycker att det är viktigt med miljömålet. Jag hoppas att även Lena Hjelm-Wallén tycker det.
Fru talman! Jag tackar för svaret när det gäller Vietnam. Det finns alltså en beredskap. Lena Hjelm-Wallén säger att vi först skall se om det som skall ske i september blir verklighet. Om det ankommer bara på Vietnam, kommer det säkert att bli verklighet. Som bekant är dock flera krafter inblandade. Det viktiga är emellertid att det finns en beredskap. Det finns, precis som Lena Hjelm-Wallén säger, oerhört mycket att göra både i Kampuchea och Vietnam. Imperialismen har ett stort ansvar för tillståndet i tredje världen. Trots detta har jag aldrig sagt att imperialismen ensam är boven, om jag uttrycker mig så. Det finns tillstånd i u-länderna, både i u-länder med s.k. socialistisk ekonomi och u-länder med s.k. marknadsekonomi, med många brister och fel, som man måste vara kritisk mot. Men när det gäller skuldkrisen och skuldkriget anser jag att de stora privata imperialistiska bankerna i den rika västvärlden har huvudansvaret, liksom de stora transnationella företagen får bära sin stora del av ansvaret. Det är detta jag har uttalat mig om i mitt huvudanförande, Lena Hjelm-Wallén. Vad jag har kritiserat är att Världsbanken och Internationella valutafonden mera ser till dessa imperialistiska krafters intressen än till de fattiga människornas och de fattiga ländernas intressen. Det må så vara att regeringen ställer krav på socialt acceptabla former i strukturanpassningen. Men ett faktum är att inte mycket har skett på detta område. Det är också ett faktum att Lena Hjelm-Wallén och utskottsmajoriteten är beredda att, trots att inte mycket har skett, pumpa in ohyggliga summor pengar i detta socialt oacceptabla anpassningsprogram som Internationella valutafonden och Världsbanken bedriver. Det är det allvarliga. Det är klart, Lena Hjelm-Wallén kan inte säga någonting annat än att jag har fel i detta. Jag anser dock inte att jag har fel. Jag bygger detta på uttalanden av en mängd kända biståndsexperter. Jag kan som exempel ta SPD i Västtyskland, Willy Brandt, Brundtlandkommissionen och UNICEF. Jag grundar mina uppgifter på uttalanden från dessa. När det gäller perestrojka har jag sagt att Världsbanken och Internationella valutafonden bör genomföra perestrojka. Det är inte jag som är emot perestrojka. Det är Lena Hjelm-Wallén.
Fru talman! Vi kanske är överens om uttrycket ekologiskt riktigt skogsbruk, men frågan är om vi är överens om innehållet i ett ekologiskt riktigt skogsbruk. Jag tänker då på det beslut som vi fattade i förra veckan när det gäller jordbruket och skogsbruket i Sverige med fortsatta dikningsbidrag och skogsvägsbidrag osv. Är det enligt socialdemokratins sätt att bedriva skogsbruk som man vill hantera de tropiska regnskogarna? Jag anser att man bör ha en allvarlig diskussion om vad vi vill göra med Sveriges bistånd, och det är verkligen dags att tillsätta en utredning så att vi tillsammans kan börja diskutera. Det gäller även skuldbördan. Jag kan inte acceptera att man, när man äntligen har kommit upp till 1 96, det folkligt förankrade procentmålet, skall använda detta bistånd till att betala tillbaka till banker, utan det skall användas till bistånd till de människor som vi faktiskt är skyldiga pengar, eftersom vi har roffat åt oss av deras tillgångar.

Fru talman! Jag tror att det viktigaste i samband med en sådan här debatt ändå är att det framgår att alla partier utom moderaterna tycker att det är väsentligt att vi slår fast att biståndet skall utgöra 1 90 av bruttonationalinkomsten. Det är viktigt därför att det utgör en grund för vad vi kan göra i biståndssamarbetet, men det är också viktigt därför att vi med den grunden kan påverka andra länder att öka sina insatser, vilket är synnerligen betydelsefullt. Det är ganska typiskt att Margaretha af Ugglas försöker bagatellisera skillnaden på 10 26. Det har i varje fall inte u-länderna råd att göra. När jag sade att vi behöver en ekonomisk tillväxt i vårt land, menade jag naturligtvis att det då är lättare att öka våra insatser för u-länderna. Och i fråga om detta har den socialdemokratiska regeringen varit lyckosam. Enbart det faktum att vi ökar bruttonationalinkomsten så kraftigt som sker innebär att vi i år har den största ökningen någonsin av biståndsvolymen. Om denna utveckling fortsätter kan det också tänkas att vi kan, jag vet emellertid inte när, öka biståndets andel av bruttonationalinkomsten. Än så länge håller vi oss till de ökningsvolymer som enprocentsmålet i sig ger. När det gäller utredningsfrågan, som har blivit den stora symbolfrågan just nu, finns det egentligen inte så mycket mer att tillägga. Jag noterar emellertid att det som Pär Granstedt efterfrågade ju egentligen är en ständig analys, och han anser att det ständigt finns behov att anpassa biståndet till den föränderliga u-landsverkligheten. Detta måste ske, och det sker också. Det räcker alltså inte att man sätter sig ner i en utredning, hur allomfattande och bra den än är, och gör sådana förändringar en gång för alla, eftersom detta arbete ständigt måste pågå. Därför anser vi att det är mer effektivt att ta upp de problem som vi direkt ser och som vi kan hantera snabbt än att ta upp dessa i en sådan stor utredning. Jag fick tidigare en fråga av Margaretha av Ugglas, som jag i artighetens namn skall svara på. Frågan gällde Afrikas horn och vad vi gör där. Det råder en konflikt både mellan och inom länderna Etiopien, Sudan och Somalia, vilket orsakar enorma lidanden. Vad vi kan göra är att stödja FN:s ansträngningar. I fråga om Etiopien kan vi både direkt och indirekt ha kontakter med de berörda parterna. När vi har det försöker vi göra vad vi kan för att påverka dem till att åstadkomma förhandlingslösningar. Vi har också förklarat att vi har en beredskap för att gå in och hjälpa till om parterna skulle önska det av oss. Tyvärr har det inte visats någon större öppenhet vad gäller den här typen av förhandlingslösningar. Slutligen skulle jag vilja ta upp skuldfrågan och den ekonomiska krisen i u-länderna. Vi hjälper inte privata banker med svenskt bistånd. Det vill jag bestämt protestera mot. Det är inte heller lån från privata banker som är problemet för framför allt de fattigaste länderna i Afrika, utan det är offentligt garanterade lån. Frågan om hur vi skall komma till rätta med detta upptar mycket av vår tid och har gjort att vi har varit väldigt aktiva i både Valutafonden och Världsbanken. Vi har ställt krav på att man skall ta Prot. 1988/89:99 särskild hänsyn till de fattigaste länderna och till de sociala dimensionerna 19 april 1989 när dessa program görs för att hjälpa de fattigaste länderna ur krisen. Om man är rättvis tror jag att man måste se att den påverkan som vi från svensk sida har åstadkommit har varit framgångsrik. Att ställa sig vid sidan av och flagga med tjusiga formuleringar utan att bry sig om att delta i den internationella samverkan som Världsbanken och Valutafonden innebär, tror jag är att göra u-länderna en otjänst. Det är inte strukturanpassningsprogrammen i sig utan den ekonomiska krisen och den verklighet som den har skapat som utgör problemen för de fattiga människorna. I t.ex. Angola, Nicaragua och Vietnam har man också beslutat om tuffa strukturanpassningsprogram. Dessa länder arbetar med detta helt på egen hand utan något som helst tvång från Världsbanken och Valutafonden. Tvärtom gör avsaknaden av kontakt och stöd från IMF och Världsbanken det ännu svårare för dem att klara sig igenom den här processen som de också anser är helt nödvändig. Man får inte missa perspektivet i hur verkligheten ser ut när man diskuterar dessa frågor. Karl-Göran Biörsmark frågade mig tidigare om den amerikanske finansministerns plan för lösningen av medelinkomstländernas skuldbörda, den s.k. Bradyplanen. Visst är det tillfredsställande att den amerikanske finansministern tar upp detta och ställer sig positiv till åtgärder för att åstadkomma skuldlättnader. Men det han presenterade var bara ganska vaga skisser. Det var därför som finansminister Feldt menade att det måste ställas ett antal frågor och att man måste göra en del klarlägganden innan det går att bedöma denna plan. Framför allt är det inte än så länge fråga om en allomfattande plan. Det har blivit en större insikt om dessa problem även bland stora givarländer, vilket vi välkomnar, men mycket kvarstår ännu att göra. Framför allt måste insikt skapas att det är de fattigaste länderna, framför allt i Afrika, som måste ha hjälp av givarsamfundet, av Världsbanken och IMF för att lösa sina problem.

Fru talman! Det här är första gången jag tar till orda i kammaren som ledamot av utrikesutskottet, och i ett av utrikesutskottets viktigare och större ärenden. Därför vill jag nämna några moderata principer som ligger till grund för mitt politiska arbete, inte minst arbetet med dessa frågor. Varje människa är unik. Varje människa har stora resurser, som skall tillvaratas och utvecklas. En förutsättning för detta är att varje människa lever i frihet och oberoende. Hon eller han skall ha frihet, valfrihet, att forma sitt eget liv. Det gäller utbildning, yrke, arbete, sättet att bo osv. Vi moderater understryker friheten och valfriheten så ofta och så mycket att det kan vara förståeligt om någon frågar: Kan du verkligen lova människor hur mycket frihet som helst, ja, t.o.m. 100 2 frihet? Gunnar 49 Heckscher, en av mina tidigare partiledare, uttryckte det ungefär på det här sättet: Varje människa har sitt område av frihet. Men mot min frihet står medmänniskans krav på frihet — ett slags motfrihet. Så kan man beskriva ansvarstagandet. Med frihet följer ansvar. Med ökad frihet följer ökat ansvar för egna handlingar, för anhörigas väl och ve och trygghet över huvud taget samt för de människor i samhället som behöver mitt stöd. Men var går gränsen för mitt ansvar? Går den vid gränsen till Norge eller Danmark eller vid gränsen till Afrika? Självfallet finns det inga gränser för min ideologi eller för mitt ansvarstagande. Sverige är ett förhållandevis rikt land. Självfallet måste vi ta ett globalt ansvar. En stor del av världens befolkning lever i djupaste fattigdom. Många, många behöver materiell hjälp. Men det materiella utvecklingsarbetet förutsätter demokratisk utveckling. Frihet, fred och demokrati och de enskilda människornas medinflytande är förutsättningar för både utveckling av ett samhälle och utveckling av de enskilda människorna. I det demokratiska samhället välkomnas nya idéer och kunskaper. Härigenom drivs utvecklingen vidare. I diktaturerna silas informationerna och idéerna, ja, en del censureras och förbjuds. I sådana länder stagnerar utvecklingen. Sämst har det gått för länder som kvarstannat i feodala strukturer eller som efter socialistisk förebild kollektiviserat jordbruket, förstatligat företag och ersatt den fria prisbildningen med central planering. Den fria marknadsekonomin förutsätter kunskaper som ligger till grund för utmaningar och risktagande. De u-länder som har utvecklat öppenheten och demokratin, som satsat på de enskildas frihet, ägande och ansvar, på marknadsekonomiska lösningar och en öppen utrikeshandel har klarat sig bäst. Vi moderater anser att det är en av de stora utmaningarna att medverka i utvecklingen av demokratiska samhällssystem. I vår motion Uu218 föreslår vi ett nytt anslag, benämnt ”Stöd till demokratisk utveckling”. Jag yrkar bifall till reservation 6. Det bör etableras ett fristående institut som studerar den demokratiska utvecklingen och utvecklingen av de mänskliga frioch rättigheterna i våra samarbetsländer. Liknande institut finns i några andra länder. Visst görs det en hel del redan i dag för den demokratiska utvecklingen i en del av våra mottagarländer. Men samtidigt har det gått bistånd till regimer på ett sådant sätt att det har kunnat uppfattas som ett stöd, mot inhemsk opposition. Att det därutöver dagligen begås brott mot reglerna för de mänskliga rättigheterna är väl känt. Utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag. Det är beklagligt. Vi reserverar oss genom reservation 10. Det är dess värre inte alla svenskar som stöder den svenska biståndspolitiken. Orsaken är oftast att man vet så litet om förhållandena och livet i andra delar av världen. Vet man inget om problemen, om fattigdomen och om svälten, är det naturligtvis svårare att förstå. Därför måste vi alla medverka till ökad information om förhållandena i tredje världen. SIDA har huvudansvaret för informationen och har förvisso ansträngt sig. Men det räcker inte. Kritik har framförts om att det brister i öppenheten och att informationen har kommit för sent. I Danmark bl.a. har man löst frågorna om biståndsinformation på annat sätt. Framför allt har informationsinstitutionen Mellomfolkeligt Samvirkeen = Prot. 1988/89:99 självständig ställning gentemot den danska biståndsmyndigheten. Det tror 19 april 1989 jag är klokt. Informationsfrågan har utretts, men regeringen föreslår inga ändringar. Vi menar att detta är så viktigt att vi föreslår att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för att studera informationsfrågorna mera grundligt och komma med förslag. Detta framgår av reservation 90, som jag också yrkar bifall till.

Fru talman! Kvinnor utgör halva mänskligheten. De förfogar över en tiondel av världens inkomster, äger mindre än en hundradel av världens rikedomar men svarar för två tredjedelar av alla arbetstimmar i världen. Det mesta av detta arbete utförs av landsbygdens kvinnor: de brukar jorden, bär vatten, samlar bränsle, lagar maten, ser efter barn, gamla och sjuka. Kvinnors arbetsvillkor är ofta så dåliga, deras arbetsdagar så långa och produktiviteten i deras arbete så låg, att varje förbättring får en social och samhällsekonomisk betydelse. Man talar i dag om ”fattigdomens feminisering”. Kvinnors bidrag till ekonomin underskattas. Ibland har kvinnorna inte bara förbisetts utan t.o.m. missgynnats i biståndsinsatserna, detta trots att det visat sig att bistånd till kvinnor får spridningseffekter. Kvinnorna har under nästan hela biståndets historia varit en bortglömd målgrupp. Det finns avskräckande exempel på felriktat bistånd. När man har velat introducera nya jordbruksmetoder har männen samlats till undervisning, trots att kvinnorna varit de som brukat jorden. När sedan inget händer, utan jorden blir brukad som förr, borde biståndsarbetarna kanske inte förvånas. Sådana misstag görs förhoppningsvis inte längre, åtminstone inte i svenskt bistånd. Men mycket återstår att göra. Kreditgivning till kvinnor på deras villkor behövs, både för kvinnor i jordbruket och för andra inkomstskapande projekt. I biståndet måste Sverige verka för att kvinnor får drägligare förhållanden på arbetsmarknaden. Kvinnors roll som jordbruksproducenter måste uppmärksammas. Mödraoch barnhälsovården inte minst är av central betydelse när det gäller att bekämpa undernäring och hälsoproblem. Det är hög tid att göra biståndet i dess helhet mer kvinnoinriktat. Det har skett en positiv utveckling under de senaste åren. Vi har fått ett regionalt kvinnokontor i Nairobi. På andra biståndskontor finns det personal som har till uppgift att bl.a. följa upp kvinnoaspekten i biståndet. SIDA har ett handlingsprogram för kvinnoinriktat bistånd. Men det är viktigt att arbetet inte avstannar och att utvecklingen fortsätter. Nästa steg bör vara att ett handlingsprogram för kvinnobiståndet utarbetas för varje land, så att biståndet i sin helhet verkligen blir mer kvinnoinriktat. Att fortsätta arbetet med att bygga ut systemet med särskilda handläggare är också viktigt. Erfarenheterna från kontoret i Nairobi visar att det här har varit mycket värdefullt. Detta kontor bör bilda mönster för kommande regionala enheter på andra håll. Utvecklingen får inte tillåtas att stanna upp! Det är den farhågan som gör att vi har avgivit ett särskilt yttrande. Det är av stort värde att kanalisera en betydande del av biståndet via multilaterala biståndsorgan, särskilt inom ramen för FN-familjen. Multilateralt bistånd gör mottagarländerna mindre beroende av politisk välvilja från 31 enskilda givarländer. Våra resurser kan också fördelas på fler länder än dem som vi själva har knutit oss till i bilateralt biståndssamarbete. Genom multibiståndet nås praktiskt taget alla u-länder oavsett storlek eller politisk eller ekonomisk betydelse. Vad som ofta glöms bort är att biståndsmålen också gäller det multilaterala biståndet. Vi i Sverige måste agera mera kraftfullt för att man även i det multilaterala biståndet söker stödja demokratiska tendenser, en demokratisk samhällsutveckling, och för att man söker främja mänskliga rättigheter och beakta miljöaspekter. Vi i folkpartiet ser därför med stor tillfredsställelse att utskottet nu ställer sig bakom vårt förslag om en parlamentariskt förankrad översyn av det multilaterala biståndet. De resurser som kanaliseras via multilateralt bistånd kommer således till ännu större nytta och styrs i ännu större utsträckning av de svenska biståndspolitiska målen. Biståndet genom FN:s organ är också ett uttryck för den stora vikt som vi vill fästa vid FN:s arbete för fred och utveckling i världen. FN:s möjligheter att agera blir större endast om organisationen åtnjuter status och förtroende från medlemsländerna. Ett sätt att bidra till att stärka FN:s ställning är givetvis att dess olika organ, inte minst biståndsorganen, får bättre resurser. Dessutom kan man anta att de insatser som organisationen har gjort på senare tid för att lösa regionala konflikter kommer att stärka kraven på biståndsinsatser för att man skall kunna bygga upp av krig och konflikter förödda länder. Den bristande viljan att förse FN och dess organ med resurser har tyvärr avspeglat sig också i bidragen till IDA och UNDP. Dessa bägge organ har fått minskade resurser under 1980-talet. Det slår hårt mot de två tyngsta multilaterala biståndsorganen, som är inriktade på att stödja de fattigaste u-länderna — särskilt i Afrika söder om Sahara. Sveriges andel av bidragen till IDA och UNDP har minskat under senare år. Därför föreslår vi i folkpartiet höjda svenska bidrag till både IDA och UNDP. De insatser som görs av UNRWA, Unicef, UNHCR och UNFPA är också mycket väsentliga. Palestinaflyktingarna, världens 15 miljoner flyktingar och de miljarder barn som finns i tredje världen behöver så oändligt mycket mer än vad som nu kan kanaliseras via FN-organens magra resurser. Därför föreslår vi i folkpartiet ökade anslag till dessa organisationer. I utrikesutskottets betänkande sägs det att humanitärt bistånd utgår bl.a. i form av insatser för att främja mänskliga rättigheter, stödja politiskt förföljda och bidra till återuppbyggnad och förstärkning av politiska organisationer. Några rader längre ned på samma sida i betänkandet slår utskottsmajoriteten fast att ”det för närvarande inte finns behov av ett särskilt anslag för humanitärt bistånd till Asien”. Mot bakgrund av vad som nämnts är det ett hårresande uttalande från utskottsmajoriteten. Förhoppningsvis är det inte genomtänkt. Självfallet finns det behov i hela det väldiga Asien, behov som kan uppkomma i de mest skilda länder, av insatser från Sverige och svenska enskilda organisationer. Det finns ingen anledning att begränsa möjligheterna att ge humanitärt bistånd till människor som har utsatts för förföljelse enbart till Afrika och Latinamerika. Inte minst många enskilda organisationer hämmas starkt i sin ambition att stödja människor i olika länder i Asien därför att det inte finns något anslag. Det är mot den Prot. 1988/89:99 bakgrunden som vi i folkpartiet yrkar på 35 milj.kr. för humanitärt bistånd 19 april 1989 till Asien som ett första steg. Beträffande humanitärt bistånd i övrigt vill jag särskilt nämna det västsahariska folket, vars frihetskamp har pågått under alldeles för lång tid. Jag kan nog göra mig till tolk för de många riksdagsledamöter som redan har besökt lägren, och då vill jag säga att det har slagit oss att Polisario har en utomordentligt exemplarisk administration av sina flyktingläger. Man har alltså en synnerligen god administrativ förmåga. Men man har ett stort behov av hjälp. Sverige har under en längre tid gett bistånd via enskilda organisationer. Nu är det dock dags att gå vidare och erkänna att Polisario kan administrera biståndet väl. Därför föreslår vi i folkpartiet att det humanitära biståndet skall kunna kanaliseras också till Polisario, som då skall kunna ta emot anslaget direkt. Med detta yrkar jag bifall till alla reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Fru talman! 1989 är ett mycket viktigt år för världens barn. Förhoppningsvis kommer en barnrättskonvention att antas under hösten — en konvention som visar att den konvention om de mänskliga rättigheterna som finns inte är tillräcklig när det gäller att ge barnen det skydd som de behöver. Jag är glad över att statsrådet Hjelm-Wallén också tog upp den frågan tidigare i dag. Men vad kommer då efter det att en konvention blivit antagen av ett antal länder? Jo, förverkligandet av denna. Naturligtvis handlar det då också om vilket ansvar vi är beredda att ta både för våra egna barn och för världens barn över huvud taget. Hur ser barnens värld ut? Vilka rättigheter har barnen verkligen i dag? Bilden är skrämmande i stora delar av världen. Av UNICEF:s rapport ”Barnens situation i världen” framgår att en stor del av världens befolkning efter 40 år av framåtskridande nu glider tillbaka i fattigdom. Det är bl.a. de fattiga ländernas enorma skuldbörda som har medfört en sänkning av levnadsstandarden med 10—25 96 i delar av Afrika och Latinamerika under 80-talet. När det gäller hälsovården har man tvingats skära ned. Barnadödligheten ökar i områden där den tidigare har minskat. Av andra rapporter framgår att dödligheten bland kvinnor i samband med förlossningar är oerhört hög. Det talas om att antalet kvinnor som dör är att jämföra med att ett jumbojetplan fullt av passagerare störtar var fjärde timme. En enorm katastrof sker alltså var fjärde timme, något som vi egentligen väldigt tyst — för att inte säga sällan — talar om. Som en följd därav lever det nyfödda barnet under mycket svåra omständigheter, om det nu över huvud taget överlever. Det här berörde Maria Leissner något tidigare. Hon talade ju om fattigdomens ”feminisering”. Det här är en del av den helhet som hon beskrev. Det handlar om kvinnornas lott i världen. Dess värre hinner jag inte ta upp den saken här. Men jag instämmer i mycket av det som Maria Leissner tidigare sade. Vi måste alltså medverka inte bara till att skuldbördan minskas utan också 33 till att allt fler barn kan räddas till ett värdigt liv. Det gäller också att sprida kunskap om de stora behov som världens barn i dag har. Fattigdom, svält och riskerna med förlossningar är inte de enda hoten mot barnen. Därtill kommer flyktingskapet och de fysiska och inte minst psykiska problem som följer i dess spår. Långa tider får barn leva åtskilda från sina föräldrar. Man kan föreställa sig vad det för med sig och vilka vedermödor som dessa barn får utstå. Bilden av vad som händer dessa barn möter oss dagligen i TV, radio och tidningar — om vi tar till oss den här bilden ordentligt. I krigens spår följer föräldralösa och sönderskjutna barn i en omfattning som aldrig tidigare inträffat i krigssituationer. Nu är det upp till 95 9o civila som dör och 5 96 soldater. Det är en fantastisk ökning i förhållande till vad som hände under andra världskriget. Bland de 95 96 som dör är det mest kvinnor och barn. Vi känner igen situationen från Libanon, Afghanistan, södra Afrika, Västbanken och Gaza, för att nämna några av de platser där våldshandlingar har skördat många oskyldiga offer. Kemiska stridsmedel har också kommit till användning, vilka har en fruktansvärd effekt på barnen. Det var mot bakgrund av barnens situation som vi i centerpartiet med förvåning tog del av biståndspropositionen och fann att mycket liten uppmärksamhet ägnades åt barnens situation. I praktiskt biståndsarbete från svensk sida är förhållandet lyckligtvis betydligt bättre, men enligt vår mening speglar ändå den text, som biståndsministern underbygger sina äskanden med, en uppfattning om vad hon anser är det viktigaste. Det är min förhoppning — och det är samtidigt en fråga — att vi i nästa års proposition om biståndet kan utläsa ett klarare och tydligare engagemang för barnen. Det är därför som vi i centerpartiet i reservation 12 framhåller barnens centrala plats i biståndsarbetet och bl.a. visar hur enkla medel som rent vatten, bättre hygien, mat och kläder kan åstadkomma goda resultat. Framför allt måste detta komma fram i ljuset, tillsammans med kvinnornas situation, därför att barns och kvinnors situation hör så intimt samman. Därtill kommer att de vaccinationsprogram som bl.a. genomförs genom UNICEF är oerhört värdefulla i kampen mot barnadödlighet och för att i hög grad förebygga olika handikapp. Vi anser därför att UNICEF bör få ett ökat tillskott med 20 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag, även om vi är medvetna om att den svenska regeringen är frikostig när det gäller att stödja UNICEF. UNICEF säger att 1,8 miljoner barns liv kan räddas med ytterligare 3 milj.kr. till dess vaccinationsprogram. Det är realiteten, och det måste vara avgörande när vi tar ställning: Hur många barns liv kan vi rädda? Det tillskott som centern föreslår kan alltså bidra till en icke föraktlig, större insats för att rädda barns liv.

Jag skulle vilja citera vad statsministern har sagt i ett sammanhang när UNICEF:s rapport presenterades. Han säger: ”Jag delar uppfattningen att barnfrågan måste få en prioriterad ställning i det internationella samarbetet. Barnfrågorna måste behandlas i den ekonomiska, sociala och kulturella Prot. 1988/89:99 verklighet i vilken vi alla lever och verkar.” 19 april 1989 Jag instämmer helhjärtat i vad statsministern har sagt och hoppas att det kommer till uttryck i nästa års proposition och även tidigare. I reservationerna 45 och 46 tar vi upp ytterligare insatser för södra Afrika. De hårt prövade folken i denna del av världen behöver ökat stöd i form av både regionala insatser och humanitärt bistånd. Apartheidregimens förtryck, förföljelser och avskyvärda handlingar mot folk i både Sydafrika och frontstaterna måste med alla till buds stående medel motverkas. Barnens lidande i dessa områden är ofta så förfärande att det saknar motsvarighet i någon annan del av världen. Jag utgår från — det framgick också av vad statsrådet tidigare sade — att vi i vårt arbete måste samarbeta med de lokala, positiva krafterna i detta område, stödja dem och vara mycket observanta på de prioriteringar som de vill att vi skall göra. Centerpartiet anser att det är nödvändigt att yrka på ytterligare medel för arbetet i detta område. För regionala insatser föreslår vi ytterligare 35 miljoner, och tillsammans med folkpartiet föreslår vi 25 miljoner för humanitära insatser i södra Afrika. Jag beklagar att utskottet inte har velat ställa sig bakom centerns förslag när det gäller nordiskt biståndssamarbete. Ett uttalande från Sveriges riksdag för gemensamma nordiska insatser framför allt i södra Afrika hade varit ett sätt för riksdagen att visa att vi tror på styrkan i ett brett och gemensamt agerande för demokrati, rättvisa och solidaritet med förtryckta folk, som kämpar för just demokrati i ett av de hårdast drabbade områdena i världen. Det finns förslag och ett nordiskt handlingsprogram i Nordiska rådet, och ministerrådet arbetar med frågorna, men det vore väsentligt att också Sveriges riksdag ställde sig bakom ambitionerna att upprätta ett särskilt ministerråd för biståndsfrågor, som skall lägga fram förslag om nya samarbetsprojekt, där den miljömässiga, sociala och kulturella dimensionen i biståndet prioriteras. Vidare bör utbildning och rekrytering av biståndspersonal samordnas och gemensamma insatser göras för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna, där framför allt Afrika men också Centralamerika har nämnts. Det skulle vara intressant att höra statsrådets syn på dessa saker. Jag vill också ta upp frågan om situationen på Västbanken. Här vet vi att intifadan har gått fram mot barn på ett fruktansvärt sätt, och arbetet för en fredlig lösning i detta område är nödvändig för rättvisans skull och för barnens möjligheter att bygga upp en framtid. Utskottet har en utmärkt skrivning på denna punkt och visar vad som görs när det gäller Västbanken och Gaza. I centerns reservation tar vi upp frågan om ett utvecklingsbistånd på ytterligare 2 milj.kr. till palestinierna, för att de skall kunna utveckla sin egen ekonomi genom egen produktion, såsom jordbruk och hantverk. Allra sist, fru talman, skulle jag vilja ta upp de enskilda organisationernas arbete. Det är en fantastiskt viktig del av hela den svenska biståndsinsatsen. Dessa organisationer hjälper till att sprida opinion för vårt bistånd, som vi betalar över skattemedel. På detta sätt får människor också möjligheter att helt med egna insatser bidra till ett ännu större bistånd än det som beslutas här i riksdagen. Mot bakgrund av den respekt som de enskilda organisationerna åtnjuter i riksdagen och regeringen, vill vi i centern yrka på ytterligare 100 milj.kr. till de enskilda organisationernas biståndsinsatser, dvs. sammantaget 675 miljoner. Med dessa kortfattade synpunkter på väsentliga frågor vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationerna 12, 20, 45, 46, 53 och 58.

Fru talman! Jag hade förmånen att i morse hälsa en kär gäst välkommen till riksdagen. Nu sitter hon som talmannens gäst på läktaren, en levande legend i biståndssammanhang — Barbro Johansson från Tanzania. Hon är missionär och har under 20 år varit ledamot av Tanzanias parlament. Hon har arbetat praktiskt med det som vi debatterar om här i dag, och hon gjorde det faktiskt innan vi här i Sveriges riksdag hade formulerat en biståndspolitik. Fru talman! Den 1-5 april deltog jag tillsammans med Inger Koch i en konferens i Harare om stöd till Namibia inför självständigheten. I konferensen deltog parlamentariker från frontstaterna och Västeuropa, en stor SWAPO-delegation under ledning av ordföranden Sam Nujoma samt en stor delegation från kyrkorådet i Namibia. Det huvudintryck som jag fick från konferensen, av direktrapporterna inifrån Namibia och av de olika observatörsrapporterna är att Sydafrika håller på att totalt manipulera hela fredsprocessen i Namibia. Att SNVAPO direkt fick skulden för de strider som bröt ut på fredsprocessens första dag den 1 april ser jag som ett tecken på att Sydafrika tillåts styra händelseförloppet i alltför stor utsträckning. Vi talade med en västtysk förbundsdagsledamot, som hade varit inne i Namibia. Hon reste den 30 mars, alltså två dagar tidigare, upp emot Namibias gräns mot Angola. Hon fann till sin förvåning att hon måste köra om en stor sydafrikansk pansarkolonn, som var på väg mot gränstrakterna. Den var alltså tvärtemot alla överenskommelser på väg norrut när den egentligen skulle dra sig mot sina baser. Det är den pansarkolonn som vi har kunnat se operera där uppe mot civilbefolkningen och också mot SWAPO. Det namibiska kyrkorådet sände en delegation av hög dignitet till stridsområdena uppe i norr för att ta reda på fakta. I en rapport som vi fick ta del av där nere hänvisar ögonvittnen som man fick kontakt med till att det var sydafrikansk militär som omringade SWAPO-grupperingarna och började skjutandet. Det var ingalunda några SWAPO-anfall. Bara i byn Okahenge krävdes åtminstone 33 SWAPO-soldaters liv vid det här första tillfället. Det stora problemet i Namibia i dag är ju att FN-styrkorna inte klarar av sina bevakningsuppdrag. Av de 4 650 FN-soldater som säkerhetsrådet har beslutat om var bara knappt en fjärdedel på plats. Det är ju så — vi kan konstatera det redan nu, tror jag — att de 4 650 FN-soldaterna inte kommer att räcka. Av torftiga ekonomiska skäl har man skurit ned den ursprungligen beslutade styrkan om 7 500 FN-soldater. Man kritiserar FN för det här. Ja, det är lätt att kritisera FN, men de som skall kritiseras är naturligtvis de medlemsstater som har fattat beslutet, och här faller ansvaret tungt på de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Prot. 1988/89:99 Det är mot dem som kritiken bör riktas.

Det är just dessa mördarstyrkor som vi har bett FN skydda vårt folk emot, sade Sam Nujoma på en presskonferens som jag åhörde där nere. Det namibiska kyrkorådet har dessutom kritiserat FN-styrkorna dels för att de inte finns till hands när de behövs, dels för att de umgås för mycket med Sydafrikas trupper. Det skapar en bild av att FN inte är opartiskt. Det vore förödande om namibierna inte vågar lita på FN. Därför måste det nu till stora insatser från FN:s sida för att återvinna namibiernas förtroende för FN. Det namibiska folket behöver FN:s stöd, och det behöver också vårt stöd. Fru talman! Jag har velat lämna den här bilden som en bakgrund, en ögonvittnesskildring direkt där nerifrån. FN har naturligtvis stora problem i många sammanhang, men det är ju oftast FN:s medlemsländer som är orsaken till problemen. Det är därför som det är viktigt att ge de här exemplen. I sin bok ”United Nations: Divided World” refererar den kanadensiske parlamentsledamoten Douglas Rouche en undersökning, där Kanadas FN-politik jämförs med den som bedrivs av andra medelstora demokratiska i-länder. Jag citerar några rader: ”En annan fråga som ställdes gällde vilket land som från början stött FN mest konsekvent. En fjärdedel svarade: De nordiska länderna.” De nordiska länderna har redan från början varit FN:s allra bästa vänner. I varje fall vågar jag säga att det i de nordiska länderna finns ett brett folkligt stöd för FN, för dess arbete och för dess idéer. Dagens ämne är mycket konkret. Och för många människor runt vårt klot är FN en realitet. I sitt tali generalförsamlingen vid FN:s 40-årsjubileum 1985 sade Olof Palme: ”För många människor runt om i världen står FN för något mycket konkret, ett viktigt inslag i deras personliga vardagsliv. Ett barn i Afrika lär sig läsa i en skola som finansieras av Unesco. En jordbrukare i Asien får en säck utsäde med FAO:s eller WFP:s” — Världslivsmedelsprogrammets -” namn på. FN:s utvecklingsprogram UNDP berör med sina biståndsprojekt nästan alla u-länder. Flyktingar i alla världsdelar får skydd av FN:s flyktingkommissariat. Kvinnor som kämpar för jämlikhet och värdighet får stöd av diskussionerna på FN-möten som exempelvis Nairobikonferensen. Många vanliga människor i en rad länder har känt sig tryggare tack vare närvaron av FN:s fredsbevarande styrkor. Om, vilket vi uppriktigt hoppas, WHO:s och UNICEF:s initiativ att vaccinera all världens barn mot allvarliga smittsjukdomar kröns med framgång kommer oräkneliga familjer att betrakta FN som en välgörare.” Fru talman! FN står nu som alltid i sin historia inför många stora utmaningar. Då är det naturligtvis tragiskt att behöva konstatera —som också biståndsministern gjorde i sitt anförande — att de rika industriländerna i stor 57 utsträckning sviker. Det gör ju att det redan skeva betalningsmönstret när det gäller FN:s frivilliga fonder blir ännu skevare. Sverige är för närvarande den största bidragsgivaren till Unicef, FN:s barnfond. Lilla Sverige jämfört med de stora, rika länderna! Jag har någon gång tidigare — jag tror det var 1987 — hänvisat till att de små nordiska länderna gav mer till Unicef i dollar räknat än vad stormakterna USA, Japan, Västtyskland, Storbritannien och Sovjetunionen kunde prestera tillsammans. Detta är förödande. Vi är näst störst när det gäller bidrag till UNDP — så jag förstår inte varifrån Maria Leissner har fått uppgiften att vår andel där sjunker. Vi är alltså nu näst störst, och jag vet att det har förekommit resonemang om -— eller farhågor för, om man så vill — att Sverige skulle bli allra störst. Vi strävar ju inte efter att vara störst i de här sammanhangen. Vår strävan måste vara att få de rika länderna att ta sitt ansvar för FN, för FN:s frivilliga fonder och för världens barn och kvinnor — och allt vad vi vill räkna upp. Ytterligare höjningar behövs. Jag vet att det finns reservationer till utskottets betänkande. Vi har gjort avvägningar inom biståndsramen. Men jag vet — och jag har kunnat konstatera det år efter år — att utöver de anslag som vi fördelar är regeringen alltid beredd att ställa särskilda medel till förfogande när så krävs. Jag tror att att det kommer att krävas när det gäller exempelvis Namibia. James Grant, barnfondschefen, presenterade den 4 april nere i Harare tillsammans med president Mugabe en ny rapport om Children on the Front Line — barn i frontstaterna. Det är en skrämmande dokumentation, som kommer att visa att det behövs ytterligare insatser i Namibia, Angola och Mogambique. Jag är glad över att vår statsminister, när det stod klart att vi inte fick delta i UNTAG, de fredsbevarande styrkorna i Namibia, gjorde klart att de pengar vi hade avsett att använda där skall på sikt sättas in som bistånd i Namibia.
Fru talman! Karl-Erik Svartberg talar väl om det svenska biståndet till FN:s olika organ. Men tyvärr har den svenska andelen av IDA :s och UNDP:s budgetar trots detta sjunkit på senare tid. När det gäller UNDP var Sveriges andel i slutet av 70-talet 11 26, men den ligger nu på mellan 7 och 8 9. När det gäller IDA var vår andel 3 96 vid den sjätte påfyllningen i början av 80-talet, men vid den åttonde påfyllningen i slutet av 80-talet är den nere på 2,6 20. Tyvärr är det nog jag, och inte Karl-Erik Svartberg, som har rätt.
Fru talman! Får jag då till Maria Leissner säga att IDA-bidraget avgörs i förhandlingar vart tredje år. Vi driver alltså uppfattningen att det skall vara en real höjning totalt, och det arbetet pågår för närvarande. När det gäller UNDP är det faktiskt så, att de nordiska länderna tillsammans — med Sverige främst i det ledet — står för drygt 30 26 av UNDP:s budget. Det är inte bra, Maria Leissner, att dessa små länder skall svara för nästan en tredjedel av UNDP:s budget. Vi måste bearbeta andra länder för att de skall öka sina bidrag, framför allt de rikaste och de största länderna. Prot. 1988/89:99
Fru talman! Det är ledsamt att höra hur Karl-Erik Svartberg försvarar en neddragning av den svenska andelen av IDA:s och framför allt UNDP:s budget med att de nordiska länderna ju tillsammans ger så pass mycket. Det tråkiga är att denna neddragning sker vid en tid när UNDP:s bidrag blir mindre — när man får mindre resurser från världssamfundet. Då är det ju rimligt att Sverige åtminstone har kvar den andel som man hade tidigare, alldeles oavsett problemet med balansen mellan de nordiska länderna och övriga länder.
Fru talman! Detta är ju en ofruktbar argumentation. Vi är störst när det gäller Unicef, vi är näst störst när det gäller UNDP. Vi förhandlar tillsammans med de andra om IDA-bidraget, och vi driver alltså frågan om en höjning totalt — precis på samma sätt som vi driver frågan om en höjning totalt av bidragen till UNDP och till FN:s alla övriga frivilliga fonder. Det är viktigt att vi gör detta, och jag skulle önska att vi kunde göra det litet mer konkret tillsammans när det gäller övriga länder. Det är där vi måste sätta in attackerna.

Fru talman! Det finns ett stort och stabilt stöd för u-landsbistånd hos det svenska folket, det visar Statistiska centralbyråns årliga opinionsmätning. SCB-undersökningen visar även att svenskarna tror att stödet gör nytta. Det finns alltså en tilltro till biståndet inte bara som idé utan även som praktisk politik. Under årtionden har vi sett och hört det mesta när det gäller svältande och döende människor — oftast kvinnor och barn. Vi har i våra TV-apparater sett deras förtvivlade, mörka, undrande ögon. Men hungern och svälten skapar också en vrede hos människorna i dessa länder, en vrede som i längden inte låter sig tyglas. Ambassadör Inga Thorsson skrev i ett debattinlägg att minimikravet för att förhindra att ”den sociala bomben” briserar är att utvecklingsbiståndet från de rika länderna höjs till 2 26 av BNP. Inga Thorsson hoppas på att socialdemokraterna vid sin nästa kongress skall fatta ett sådant beslut. Men riksdagen skulle kunna ta ett steg mot det målet redan i dag. Vi vet ju att vi har det svenska folket bakom oss. Det svenska u-landsbiståndet är 26 år gammalt. Vi hade stor tilltro till biståndet på 60-talet. Vi trodde att u-länder med biståndets hjälp snart skulle ta sig in i de utvecklade ländernas skara. Sent 70-tal och 80-talet har skingrat en del av dessa förhoppningar. Fru talman! Lidandet och orättvisorna i världen har bestämda orsaker. Det 59 finns ett direkt samband mellan svält och miljöförstöring i u-länderna och ekonomisk utveckling i i-länderna. Den orättvisa och orättfärdiga handeln är en avorsakerna. 1972 behövde ett u-land producera 7 ton bomull för att köpa enlastbil från ett i-land. I dag måste man producera 54 ton för att kunna köpa en lastbil. Det är en talande siffra, som visar hur den orättvisa handeln har ökat. De svenska programländerna i södra Afrika tillhör de länder som mest gått kräftgång. Yttre omständigheter har naturligtvis spelat in, men Sverige bär också en del av skulden. Bristen på kunskap om hur mottagarländerna fungerar socialt, etnologiskt, ekonomiskt och historiskt har gjort att man satsat på en alltför snabb industrialisering och förbisett det egna jordbruket. Fru talman! Det är viktigt med kvinnor i de beslutande församlingarna, därför att det är kvinnor som uppmärksammar, talar för och arbetar för kvinnor och barn. Så är fallet även här i kammaren i dag. Jag tänker också tala om kvinnor och barn. I många av u-länderna är det kvinnorna som ensamma sköter jordbruk och familjens försörjning. Därför medför felsatsningar och den åtstramningspolitik som ålagts länderna, med minskade sjukvårdsoch andra sociala omsorger som följd, att svält och död hela tiden ökar i dessa länder. I vpk:s reservation om stöd till familjeförsörjande kvinnohushåll på landsbygden påpekas att stöd bör ges till projekt direkt riktade till kvinnorna. En halv miljon kvinnor i tredje världen dör varje år i samband med havandeskap och barnafödande. Ett lika stort antal — en halv miljon — barn dör varje år som en följd av den ekonomiska tillbakagången. Tillsammans gör det 2 600 personer varje dag. Det är — för att fördubbla Karin Söders liknelse — som om åtta fullastade passagerarflygplan skulle störta var fjärde timme. Unicef beskriver denna verklighet med ord som ”skammens statistik”, och skuldkrisens fattigdomsfälla som en ”illgärning mot mänskligheten”. De flesta av dessa kvinnor kunde ha räddats med förhållandevis små insatser. Barnens död i undernäring och infektioner kunde ha förhindrats. Det är en katastrof som det är oacceptabelt tyst om. Kunskaper och resurser måste fram för att stoppa sjukdomar, svält och död. Biståndet måste inriktas på att ändra dessa förfärliga förhållanden. Men, fru talman, indignation och medlidande är inte tillräckligt. Sverige kan och bör i sitt biståndsarbete successivt vidga planeringsramen så att biståndet 1995 når upp till 2 90 av BNI. En översyn måste göras ur ett långt perspektiv. Vi måste få ett bistånd som verkligen förändrar, som är integrerat i ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Detta, fru talman, är en stor framtidsuppgift. Därför anser vpk dels att det krävs en genomgripande översyn av biståndets inriktning och innehåll, dels att det krävs ett särskilt departement för u-landsfrågor. Till det departementet skulle föras de biståndsoch handelsfrågor som i dag handläggs i utrikesdepartementet, men även andra frågor med betydelse för våra relationer med u-länderna, frågor som i dag handhas av andra departement, t.ex. finans-, industri-, jordbruksoch miljöfrågor. kommer vi att stödja centerns reservation nr 16. Om även folkpartiet ansluter Prot. 1988/89:99 sig, kan vi få en utredning till stånd omedelbart utan att vänta på att 19 april1989 eventuella utfästelser infrias av socialdemokraterna. En teknik som är anpassad till u-ländernas möjligheter är nödvändig. Och Appropriate Technology Sweden synes ha kunnat ta fram en del sådan teknik. Vi kommer därför att stödja också reservation 62. Så även reservation 12 om barnens roll i utvecklingssamarbete. Fru talman! Vpk:s reservationer om ökat stöd till programländer, om ökade anslag till FN:s organ och om humanitärt bistånd till olika länder är i dag 15 stycken. Om jag skulle tala för alla dessa reservationer skulle min taletid bli oacceptabelt lång. Jag yrkar härmed bifall till vpk:s alla reservationer!

Fru talman! Liksom Karl-Erik Svartberg har jag studerat en del ulandsbistånd på platsen, bl.a. i Egypten, som återigen står under press från Världsbanken att omstrukturera. I intervjuer i Kairotidningarna berättar fattiga människor att om förslagen genomförs och brödpriserna höjs har de inget annat val än att gå ut på gatorna och demonstrera och kanske plocka fram dolda vapen ur gömmorna — så säger de faktiskt. Också i Sudan har jag kunnat se projekt, som emellertid givit mycket mer positiva erfarenheter. Det visar sig att det inte bara är något slags okunnighet hos människorna ute i de fattiga byarna som gör att de hugger ned träd och bidrar till ökenspridningen. Tvärtom. De har stor kunskap om de ekologiska sambanden, men deras integration i världsekonomin — där det finns en stor efterfrågan från kapitalstarka grupper på boskap, som trampar ned växterna och därmed bidrar till ökenspridningen — gör att situationen ändå försämras. Lösningen, som bl.a. ett projekt från Svensk-sudanska föreningen har visat, är just en ökad självtillit. Om Sudanprojektet har jag motionerat och fått en positiv skrivning från utskottet. Om självtillit har miljöpartiet motionerat i en partimotion, som har lett till ett delvis intressant resonemang från utskottet som skriver: ”I denna mening bör den svenska biståndspolitiken vara inriktad på självtillit. Om däremot självtillit innebär att biståndsinsatser som kan tänkas bidra till exportinkomster inte bör förekomma, kan utskottet inte dela den uppfattning som framförs — — —.” Men detta är ju en fråga om gradskillnader. Det är ju en karikatyr av vad vi menar med självtillit. Vi har ju inte sagt att exportinkomster över huvud taget inte skall förekomma. När utskottet måste avstyrka en sådan här reservation, trots att det tidigare har fört ett intressant resonemang i denna riktning, bara genom att ägna sig åt en karikatyr, är det ett av tecknen i detta betänkande på att biståndspolitiken över huvud taget är höggradigt mogen för en allmän översyn.

Detta är ett av många tecken på att den svenska biståndspolitiken, som också Pär Granstedt sade här tidigare i ett mycket intressant anförande, håller på att i vissa avseenden få en slagsida under förtäckt exportstöd. Detta sker på ett sätt som vi tycker är ytterligt olyckligt. Också synen på Världsbanken och på att svenska biståndsmedel skall användas till att kanalisera pengar på ett sådant sätt att de i praktiken kommer att hamna hos de stora bankerna är ett exempel på den felinriktning av u-landsbiståndet som pågår. Om biståndets inriktning har vi väldigt olika uppfattningar här i kammaren. Detta har framgått av den här debatten men också av mängden av reservationer till utskottets betänkande. Samtidigt finns det vissa intressanta grundläggande tankar, om man ägnar sig åt sakpolitik. Där kan man hitta korrekta och riktiga konstateranden också hos dem som man i många avseenden inte alls instämmer med. Så t.ex står det i moderatreservation nr 3 på s. 135 att ”kvantitetsaspekter uppmärksammas mer än kvalitetsaspekter när det borde vara tvärtom”. Vi kan instämma i det när det är uttryckt på det sättet. Detta är det stora problemet med det svenska biståndet: det har, med hjälp av enprocentsmålet, lyfts till en sådan nivå att det stora problemet just nu inte är kvantiteten utan kvaliteten — innehållet, alltså inriktningen. Jag vet att det finns ganska olika uppfattningar om vad kvalitet i detta avseende betyder. Ändå har alltså nu inte mindre än fyra av riksdagens oppositionspartier, delvis under pågående debatt här i kammaren, lyckats resonera sig fram till att de vill ha en övergripande biståndspolitisk utredning. Trots olikartade ställningstaganden i utskottet och olika reservationsskrivningar är de ändå, när de kommer till den avgörande voteringen, beredda att stödja den reservation som i utskottet hade störst anslutning. Efter de holmgångar som har varit mellan vpk och moderaterna säger nu vpk att de är beredda att i sista omgången ändå stödja den gemensamma moderat-center-reservationen om en biståndspolitisk utredning. Vi har sagt att också vi när vår reservation med stor sannolikhet har fallit är beredda att stödja den borgerliga reservationen. Nu fattas alltså ett oppositionsparti för att det skall bli majoritet i riksdagen, för att riksdagen skall visa att en debatt i denna kammare inte bara är en teaterpjäs utan i vissa fall kan leda till att beslutet påverkas. Det fattas ett oppositionsparti! Det är dessutom det oppositionsparti som på olika sätt har velat framträda som det mest u-landsbiståndsvänliga av samtliga oppositionspartier, nämligen folkpartiet. Jag har ännu inte givit upp hoppet — det har i och för sig gått några timmar under vilka vi har väntat på en signal i något av de många inläggen från folkpartiet — om att partiet nu skulle kunna låta sak gå före, inte prestige, utan före en dålig riksdagstradition, nämligen den att man alltid måste hålla fast vid exakt det man har sagt i utskottet. Nu har det kommit in ett nytt parti i riksdagen. Vi introducerade vissa nya traditioner som jag tycker andra kan ta efter. Som ni säkert har märkt har det Prot. 1988/89:99 ganska ofta förekommit att vi stödjer reservationer som vi inte har stött i 19 april 1989 utskotten. Vår riksdagsgrupp har ett självständigt inflytande, och våra utskottsledamöter är inte allvisa personer. De följer partiprogrammet, men riksdagsgruppen kan ibland — inom partiprogrammets ram givetvis — i en avvägningsfråga ändå komma till en annan slutsats än våra utskottsrepresentanter. Jag har väldigt svårt att tro att frågan om en biståndspolitisk utredning är bunden i folkpartiets partiprogram. Den frågan kan knappast ha den karaktären. Det är ändå en sorts avvägningsfråga, men i detta läge en väldigt intressant och viktig avvägningsfråga, om vi efter alla dessa år skall få en ordentlig saklig grundval för det vidare arbetet med biståndspolitiken i ett läge där det inte är mängden pengar som är det allena avgörande, utan inriktningen. Jag vill verkligen starkt vädja till folkpartiet att nu stå upp för att vara ett u-landshjälpsprogressivt parti. Jag har mycket svårt att se vilka skäl som skulle kunna bromsa ett folkpartistöd för denna reservation i voteringen i ett läge då Bertil Måbrink kommer att rösta på samma sätt som Margareta af Ugglas. Det visar nämligen att prestige och profileringar kan överskridas i denna kammare. Riksdagen skulle faktiskt kunna visa värdighet och låta sak gå före petitesser. Jag hoppas innerligt att jag nu inte har sagt någonting som väcker onda känslor hos folkpartiet. Det har i så fall varit helt oavsiktligt. Detta är en vänlig och saklig vädjan till folkpartiet att medverka dels till ett sakpolitiskt mycket viktigt beslut, dels till ett beslut som skulle kunna höja riksdagens prestige litet grand över teaternivån, där den alltför ofta befinner sig.

Fru talman! Jag har lyssnat på de ”vänliga”, lockande tonfallen från Per Gahrton. Jag tackar för de vänliga inbjudningsorden. Per Gahrton vädjar att vi inte skall låta riksdagen vara en teaterpjäs där man inte kan ändra sig utan måste följa vissa mönster hela vägen ut, så att säga. Nu har inte folkpartiet intagit den här ställningen utan att ha en grundlig motivering för den. Vi har länge drivit linjen att vi skall arbeta med utredningar — rullande sådana — på de områden vi finner anledning att utreda. Det är litet märkligt när Per Gahrton så att säga dömer hela folkpartiets u-landspolitik och menar att den skulle stå och falla med om vi accepterar denna totala utredning av biståndet. Det är en ganska märklig inställning, att man på vågskålen skulle lägga detta enda förfaringssätt — man borde väl ändå se till helheten i vårt biståndsprogram och i vad vi för fram i våra motioner, innan man dömer ut folkpartiets biståndspolitik? Vi menar att det är risk för att mycket blir lagt på is om man tillsätter en så här stor utredning och att det är på något sätt skulle lägga en död hand över biståndspolitiken. Dessutom är ju de olika partiernas utgångspunkter diametralt motsatta. Det ser vi också i dag: det är ju inte så att det finns en enhetlig reservation på det här området, utan det är tre olika reservationer — och det är ingen tillfällighet. Vi har moderaterna, som har till utgångspunkt 63 Prot. 1988/89:99 = att sänka biståndet, vi har centerpartiet, som vill låta det ligga kvar på den 19 april 1989 nivå som det har i dag, och vi har vpk, som vill öka biståndet. Detta skulle To om om - or Vara utgångspunkten för en utredning! Nej, från folkpartiets sida tror vi mer på rullande utredningar, och det har vi också visat. Det är inte så att vi säger nej till utredningar — vi har sagt ja till flera stycken, och vi säger ja till en här i dag, nämligen på det multilaterala biståndets område. Vi tycker det är riktigt att man på så sätt försöker finna nya, effektiva vägar för biståndet. Folkpartiet anser — och att det ligger mycket i detta resonemang borde även Per Gahrton inse — att det blir effektivare genom att man utreder på de områden där vi finner bekymmer.

Fru talman! Progressiviteten för Per Gahrton har nu reducerats till att utmynna i ett utredningskrav. Det är i och för sig trevligt med utmaningar, men som Per Gahrton sade skall vi nog inte enbart betrakta den här debatten som en teaterpjäs. Det väsentliga är ju att det inte är teaterrepliker för stunden man säger utan att det som sägs här i kammaren kan gälla även utanför scenen. Nu finns det inte förutsättningar att få en majoritet i kammaren för en utredning, av det huvudsakliga skälet att vi har sakliga argument emot att ställa upp för en utredning, som Karl-Göran Biörsmark sade nyss. Men naturligtvis behöver man inte säga nej för all framtid till en utredning. Det finns en omständighet som mycket väl skulle kunna motivera en biståndspolitisk översyn av det slag som Per Gahrton talar om, och det är om riksdagen beslutar sig för att gå utöver enprocentsmålet och sätta upp 2 96 som ett nytt biståndspolitiskt mål. Om riksdagen fattar ett beslut att kraftigt utöka det svenska biståndet, så är det självklart att vi från folkpartiets sida skulle överväga om det inte i så fall vore lämpligt med en utredning för att diskutera hur innehållet i ett sådant, utökat bistånd skall se ut. Är det så att Per Gahrton kan bidra till en sådan majoritet i riksdagen, så kan kanske folkpartiet bidra med den andra delen.

Fru talman! Jaha — så gick det med det försöket att vara konstruktiv i det politiska arbetet! Det är inte så att moderaterna i just denna reservation kräver någon sänkning av u-landsbiståndet. Det är ganska självklart att det finns olika reservationer, eftersom vi har erkänt att vi har olika utgångspunkter — vi är olika partier och har olika ideologier. Men vi är överens om en sak: U-hjälpsproblematiken har nu nått ett stadium där kvantitetsfrågorna inte är de allena avgörande, utan kvalitetsfrågorna är det viktiga. Detta vill inte folkpartiet ställa upp på att utreda — det är uppenbart. Vad betyder det? Jo, det betyder att man måste misstänka att kvantitetsmålet för folkpartiet har fått ett sådant egenvärde att man inte vill riskera att 64 gå in i en övergripande utredning som kan komma att prioritera kvalitativa inriktningar av ett slag som folkpartiet inte vill ha. Prot. 1988/89:99 Och vad är det som döljer sig under detta kvantitetsmål? Jo, som en del av 19 april 1989 oss har varit inne på — jag vet att inte alla har den uppfattningen, men det är min syn: här döljer sig en systematisk förvridning av u-landsbiståndet i en riktning som gör att det mer och mer blir ett förtäckt industristöd. Är det det folkpartiet vill acceptera nu, i sin stora koalition med socialdemokraterna? Är det här en förberedelse för det ni skall göra när ni skall höja mjölkpriserna tillsammans med dem också? Är det ni bäddar för i det ena steget efter det andra att folkpartiet skall framträda som socialdemokraternas stödparti? Jag är ledsen att den vänliga tonen inte kan bestå längre. Vi har gjort ett mycket allvarligt försök, från vänstern till högern, att bortse från de ideologiska sakskillnader som alla vet att vi har, för att för en gångs skull uppnå ett resultat här i riksdagen. Men då kommer den folkpartistiska småttigheten fram när den är som allra sämst: man försöker profilera sig. Det är ungefär som en gång i tiden när en folkpartiledare stod häri talarstolen och sade att man skulle införa ett lagförbud mot en pågående strejk, medan en annan folkpartiledare gick ut och deltog i strejken, därför att man i interna sammanhang sade att man skulle hålla flera profiler levande på en gång. Den där profilismen trodde jag att ni som har stannat kvar i folkpartiet hade insett leder rätt ut i den politiska öknen. Ni har haft en chans här. Vi har verkligen jobbat hela dagen från olika utgångspunkter för att åstadkomma resultat. Fru talman! Jag är beklämd över att mina värsta fördomar om vad folkpartiet egentligen är innerst inne tyvärr har bekräftats här i dag.

Fru talman! Per Gahrton sade tidigare att han verkligen ansträngde sig för att vara vänlig i sin ton, för att han genom denna vänlighet i tonläget skulle kunna nå ett visst mål. Nu har Per Gahrton konstaterat att han inte nådde dithän, och då beter han sig som det bortskämda barnet som inte får sin vilja igenom: han börjar sprattla, sparka och skrika och kommer med vissa otidigheter. Jag tänker inte sänka debatten till den nivån, utan jag vädjar till Per Gahrton att lugnt lyssna på våra argument. Jag har redan framfört dem vid ett par tillfällen.

Jag håller med Maria Leissner, som tidigare sade att kan Per Gahrton övertyga moderata samlingspartiet att inte sänka biståndet utan i stället ha den inriktningen att vi skall gå mot ett tvåprocentsmål, så skulle det bli ett helt annat och mycket intressantare utgångsläge för debatten och för ett utredningsarbete. Men så länge miljöpartiet har den inställning det har, finner vi det inte meningsfullt. 65 Jag vädjar alltså till Per Gahrton att lyssna till argumenten, att lugna ner sig litet och att ta dem till sig. Då skall han finna att den linje som jag har förfäktat i dag här i kammaren inte är någonting nytt. Den har folkpartiet drivit tidigare, med viss framgång — vi har varit med och tillsatt flera sådana utredningar. Jag vädjar till Per Gahrton att lyssna till argumenten och dämpa tonläget något.

Fru talman! Det var inte med vänlighet jag försökte övertyga folkpartisterna. Det var med sakskäl, nämligen sakskälet att det behövs en utredning. Vänligheten var till för att inte skapa onödiga psykologiska spärrar i ett givet debattögonblick. Vänlighet är inget självändamål, definitivt inte. Blir man förbannad, och det kan man bli i den politiska debatten, tycker jag att man också skall visa det. I och för sig är förbannad inte korrekt uttryck för vad jag har blivit, utan det är besviken, mycket besviken. Jag trodde att det var möjligt att nå konstruktiva resultat när man gjorde konstruktiva försök. Folkpartiet vill att vi skall övertyga moderata samlingspartiet om att det skall öka u-landsbiståndet, före en utredning. Visst tror vi på våra sakskäl, men vi tror inte att vi kan förändra en grundläggande hållning hur lätt som helst. Utgångspunkten för parlamentariska utredningar kan väl ändå inte vara att alla partierna är eniga innan de går in i utredningen. Det är en helt ny filosofi för parlamentariska utredningar. Utgångspunkten är ju att man vill ha alla synpunkter med, tillsammans med mängder av faktamaterial, och att man i bästa fall i utredningen tar och ger sakskäl och kan uppnå en del. Men här kräver alltså folkpartiet att man i princip skall vara enig om u-landspolitikens inriktning. Herregud, om vi hade varit eniga, hade vi ju redan nu haft ett enhälligt betänkande från utrikesutskottet! Betänkandet och debatten visar just att när det gäller inriktningen är vi inte eniga. Väldigt många är eniga om att vi har denna oenighet och att just denna oenighet är ett motiv för att ta tag med ett större grepp kring u-landshjälpen och göra det i en stor parlamentarisk utredning. Till denna insikt, denna fundamentala demokratiska insikt, att man kan vara enig om att man är oenig och just därför måste tränga djupare in i en fråga, denna Voltaireska insikt, har liberala rötter. Den omfattas nu av fyra partier, så vitt skilda som vpk, miljöpartiet, centern och moderata samlingspartiet. Men det parti som skulle vara liberalismens banerförare i vår tid fattar inte ens vad det handlar om utan vill att vi alla skall vara eniga innan vi går in och pratar med varandra ordentligt inom ramen för den parlamentariska utredningen. Jag skall inte säga vad jag känner inför detta liberalismens förfall. Jag har ju själv klokt nog avfallit för länge sedan från denna uttjänta ideologi. Det känns ändå litet tragiskt — så långt kan jag sträcka mig — men det är mycket mera tragiskt för sakfrågorna. Det är inte några bortskämda barn i den här talarstolen eller någon annanstans utan de utsvultna barnen i världen, som är i behov av en mer kvalitativt inriktad svensk u-landshjälp, som förlorar på folkpartiets profilpolitik här, tyvärr.

Fru talman! Den debatt som nyss har timat i kammaren kanske förvirrar begreppen en del när det gäller linjerna för svensk biståndspolitik. Låt mig understryka vad några talare tidigare i dag har sagt, nämligen att oavsett de 93 reservationerna, som har sina speciella orsaker, är en mycket stor majoritet i riksdagens utrikesutskott enig i fråga om de centrala delarna av svenskt bistånd till utvecklingsländer. Det är egentligen en självklarhet, för hur skulle svenskt bistånd, trots att vi är verksamma på så många platser i världen, kunna fungera så bra som det ändå gör, om inte vi hade en massiv gemensam inställning i riksdagen till arbetet i utvecklingsländer? Fru talman! Låt mig från början tala om vad det är jag skall beröra i dagens biståndspolitiska debatt. Jag tänker tala litet grand om svenskt bilateralt bistånd till länder och till regioner i Afrika, inkl. det humanitära biståndet till södra Afrika. Men innan jag går in på det, fru talman, vill jag säga något om ett viktigt inslag i svensk biståndsverksamhet som inte alltför ofta berörs när vi här i riksdagen debatterar svensk biståndspolitik. Storleken på och inriktningen av insatserna dominerar och alltför sällan tas de nödvändiga personella insatserna upp. Ändå är de en förutsättning för att biståndet skall fungera och att de mål som vi här i riksdagen ställer upp skall uppnås. Vår personal på SIDA, både här hemma och ute på fältet, alla de människor som utan tanke på egen vinning arbetar i de frivilliga organisationerna, alla biståndsarbetare av olika slag — deras insatser är den viktigaste anledningen till att det svenska biståndet till utvecklingsländerna fungerar så bra som det gör. Det känns riktigt för mig att i biståndsdebatten och från denna talarstol rikta ett tack till alla som genom sitt arbete, ofta förenat med personliga uppoffringar, bidrar till genomförandet av de svenska biståndsinsatser som vi beslutar i denna kammare. Herr talman — välkommen! Merparten av svenskt bilateralt bistånd går till länder och regioner i Afrika. Av våra programländer finns de flesta i den världsdelen. Genom det humanitära biståndet till södra Afrika har vårt land i många år bidragit till främst sjukvårdsoch utbildningsinsatser i de s.k. frontstaterna samt stöd till befrielserörelserna ANC och SWAPO. Från anslagsposten Katastrofer går regeringen varje år in med betydande belopp, direkt riktade till och snabbt verksamma i områden drabbade av naturkatastrofer, liksom till länder i södra Afrika som ofta, både plötsligt och hårt, drabbas av sydafrikansk aggression. Regionala insatser för miljöoch markvård, bl.a. inom SADCC-samarbetet, erhåller i betydande grad svenskt stöd. Situationen i Namibia har berörts. Låt mig bara konstatera att där är också Sveriges regering och riksdag beredda till aktiva insatser så snart sådana är möjliga. Herr talman! Låt mig övergå till de delar av betänkandet som rör Afrika och kommentera några av de reservationer som är fogade till denna del av betänkandet. 67 I reservation 14 vill folkpartiet utöka programlandskretsen med Uganda. Dessutom vill man ha ett utökat biståndssamarbete med Somalia och Sudan. Om detta är följande att säga. Ett organiserat, långsiktigt programlandssamarbete som skall leda till framgång kräver resurser, engagemang och kunskap om landet, något som inte är möjligt att både inhämta och upprätthålla för ett stort antal länder. Det är därför vi har den nuvarande begränsningen i fråga om programländerna. Jag medger att gränsen är svår att dra, men utskottsmajoriteten avvisar tankarna på en utökning av programlandskretsen just nu. Därför ber jag att få yrka avslag på reservation 14. I ett antal reservationer, nr 32—36, behandlas Angola, Etiopien, Kenya och Tanzania. Här råder det olika syn på det svenska biståndet från olika partier i riksdagen. När det gäller biståndssamarbetet med Angola vill vpk — i reservation 32 — höja landramen med 30 milj.kr., utöver propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Vpk motiverar höjningen med den svåra situation som råder i landet, till följd UNITA-gerillans härjningar. Att utskottet avvisar vpk:s förslag betyder inte att vi har en annan uppfattning i sakfrågan. Skälet till utskottets ställningstagande är att SIDA för närvarande inte har resurser att på ett effektivt sätt genomföra ytterligare insatser i landet. Det viktigaste skälet är ändå att Angolas mottagningskapacitet just nu är synnerligen ansträngd. Man har som bekant andra problem att brottas med. Därför bör enligt utskottets mening biståndet till Angolas internflyktingar även i fortsättningen kanaliseras genom FN-systemet och Internationella Röda korset. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 32. Herr talman! Beträffande biståndet till Etiopien finns två reservationer fogade till betänkandet. I vpk-reservationen nr 33 vill man höja landramen med 20 milj.kr. avseende markoch miljöinsatser. I miljöpartiets reservation nr 34 aviserar man nedskärningar till följd av den pågående militära konflikten i landet. Om vpk-förslaget kan sägas att det svenska biståndet alltmer styrs över på insatser till skydd för miljön i Etiopien. När det gäller mp-reservationen anser utskottsmajoriteten att den av regeringen redovisade anpassningen av biståndet — vilken senast i fredags togs upp av biståndsministern som svar på en fråga i kammaren — med anledning av den situation som råder i Etiopien är riktig. Därför avstyrker vi också miljöpartiets reservation. I den moderata reservationen nr 36 yrkas en sänkning av biståndsramen för Tanzania med 140 milj.kr. Som skäl anför moderaterna att landet har anpassat sig till årligt svenskt bistånd och att önskade långsiktiga effekter av samarbetet därmed har uteblivit, dvs. att det svenska biståndet passiviserar tanzanierna. Utskottsmajoriteten delar inte den inställningen. Tvärtom leder det sedan 1985 tillämpade ekonomiska anpassningsprogrammet Tanzania sakta men säkert ut ur krisen. Resultat kan redan skönjas; både BNP per capita och exportintäkterna har ökat. Detta reformprogram har inneburit och innebär fortfarande stora uppoffringar och försakelser för Tanzanias folk. Att i en sådan situation minska det svenska biståndet vore enligt utskottsmajoritetens mening fel. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 36. I en reservation vill man öka det svenska humanitära biståndet till södra Afrika. Det är folkpartioch centerreservationen nr 46, där det föreslås en höjning av anslaget från 350 till 375 milj.kr. Mottagningskapaciteten för denna alldeles särskilda form av bistånd sätter emellertid bestämda gränser. Det gäller att finna, behålla och utveckla kanaler som kan fungera i ibland mycket känsliga situationer. Därför finner utskottet den av regeringen föreslagna höjningen rimlig. Jag yrkar avslag också på denna reservation. Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Axel Andersson angav när det gällde Angola att SIDA inte har de resurser som det behöver för att fördela biståndet. Vi har i vår reservation nr 89 motsatt oss den föreslagna nedskärningen av SIDA:s och Övriga biståndsorganisationers förvaltningsanslag. Vi anser att de inte skall behöva drabbas av den här fyraprocentsmallen. Biståndsanslaget skiljer sig nämligen från andra budgetposter genom att det får öka varje år och skall göra det i takt med BNI. När volymen av biståndet växer måste även den personal som skall förvalta pengarna till biståndet få ökas; annars råkar man in i sådana situationer att SIDA inte har de resurser som behövs för att fördela ett bistånd.
Herr talman! När det gäller biståndet till Etiopien är det så, att utskottets betänkande justerades den 23 mars. Sedan dess har det inträffat att Etiopiens utrikesminister har varit här. Det har kommit fram nya uppgifter. Regeringen har, som vi hörde, också uttalat sig på ett helt annat sätt än tidigare. Utrikesutskottets ordförande har här i debatten sagt att det svenska biståndet måste vara beroende av att kriget med Eritrea upphör. Detta är inget exakt citat, så Stig Alemyr får rätta mig om någon nyans var felaktig, men ungefär så uppfattade jag honom. I utskottsmajoritetens skrivningar står det ingenting om något sorts samband mellan det svenska biståndet och fredsutvecklingen i Etiopien. Det gör det däremot i miljöpartiets reservation, där vi klart säger att utskottet borde ha uttalat att man vill avisera krav på nedskärningar kommande år, om inte tydliga tecken på beredskap till rimliga fredsuppgörelser i Eritrea och Tigray kan skönjas hos den etiopiska regeringen. Vi har alltså fått veta att några sådana tendenser inte kan skönjas. Skall då riksdagen vara så rigid att den, när det har inträffat nya saker mellan den 23 mars, då majoriteten justerade sitt betänkande, och denna dag, när vi har debatten, och det faktiskt visar sig att ett oppositionsparti i reservation har mera rätt i sak när det gäller att beskriva utvecklingen, inte skall kunna inse detta och bifalla reservationen? Det tycker jag vore det enda rimliga. Det naturliga vore nu att utrikesutskottets ordförande säger att det med anledning av inträffade händelser visar sig att reservationen ger bättre uttryck för vad riksdagen bör besluta än vad majoriteten har skrivit. Ni kan inte gärna avstyrka vår skrivning. Det är ju att slå regeringen i ansiktet.
Herr talman! När det gäller Angola, Berith Eriksson, sade jag att en av orsakerna är att SIDA inte som svampar ur jorden kan driva upp resurser till alla de ökade krav på insatser som kammaren kan komma att besluta om utan att det krävs mer långsiktighet, precis som Berith Eriksson sade.

Så till Per Gahrton och miljöpartiets reservation om Etiopien. Jag vill bara erinra om den principiella syn vi har på konflikter i länder som vi ger svenskt bistånd. Vi har ofta diskuterat situationen i Vietnam och Kampuchea liksom i Angola och flera andra länder. Vii utskottet är inte så passiva eller rigida, om det var det ordet som Per Gahrton använde, att vi inte har någon ståndpunkt i de här frågorna. Men det skulle knappast gagna de fattiga människorna i Etiopien, om vi så snabbt som möjligt och bara på grund av händelser som ändå får ett slut en gång är så väldigt radikala och så att säga ryckiga när det gäller biståndet. Det är ändå de fattiga människorna det handlar om. Först när vi vet att vi riskerar att biståndet inte når fram till dem skall vi vidta de åtgärder som är nödvändiga då. Jag vidhåller mitt förslag om avslag på mp-reservationen.
Herr talman! Jag är ledsen, men Axel Andersson tycks inte riktigt ha förstått vad det handlar om. Jag har väl uttryckt mig dåligt. Det måste givetvis vara mitt fel att inte budskapet går fram.

Ni har vissa andra reserverande skrivningar, men ni har inte gjort någon koppling till kriget. Det är denna viktiga koppling som nu har kommit in i debatten, och den finns inskriven i vår reservation. Hur skall ni kunna avslå vår reservation utan att det blir komplikationer? Det skulle vara detsamma som att riksdagen säger att det inte spelar någon roll om det blir någon fredsutveckling i Etiopien. Det är bara det vi har sagt. Vi anser att man skall ta hänsyn till det. Blir det ingen fredsutveckling skall biståndet omprövas. Det är alltså samma uppfattning som Stig Alemyr nyss redovisade och som jag har uppfattat att regeringen har. Därför borde reservationen kunna bifallas. Skall man aldrig kunna ändra sig mellan
Herr talman! Jag kan inte finna att biståndsministerns ställningstagande till händelserna och situationen i Etiopien på något sätt fjärmar sig från utskottsmajoritetens uppfattning.

Herr talman! Margaretha af Ugglas och Alf Wennerfors har i sina anföranden redan redovisat den moderata synen på biståndspolitiken och de riktlinjer som vi tycker bör gälla för de svenska biståndsinsatserna. Det finns dock ytterligare några områden inom vilka vi moderater tycker att det är viktigt att särskilt markera vår inställning. Inriktningen av katastrofbiståndet är ett sådant. Under det senaste året har rapporterna om olika katastrofhändelser runt om i världen kommit allt tätare. Miljontals människor har på grund av väpnade konflikter, jordbävningar, torka, översvämningar och orkaner drabbats hårt. Jordbävningskatastrofen i södra Sovjetunionen, orkanen Joans härjningar i Nicaragua, de svåra översvämningarna i Bangladesh, svältkatastrofen i Sudan och gerillans härjningar i Mogambique är bara några exempel på händelser som lett till att Sverige snabbt har behövt bidra med hjälp. Det är i sådana akuta nödsituationer som bidraget för katastrofhjälp bör användas. Anslaget bör därför endast undantagsvis bindas upp genom långvariga insatser. Katastrofhjälpen bör inte heller användas så att den fungerar som ett tilläggsanslag till landramen. När katastrofer av skilda slag inträffar i programländerna, och det finns outnyttjade medel i form av reservationer inom landramarna, bör i första hand påkommande akuta behov täckas genom omdisponering inom dessa ramar. Plötsliga katastrofer medför ofta att det reguljära biståndsarbetet i landet måste uppskjutas, och detta gör det möjligt att använda dessa medel till humanitära insatser. Herr talman! En betydande del av det svenska biståndet går till länderna i södra Afrika. Det har många talare före mig talat om. Den fredsprocess som under FN:s överinseende nu påbörjats i Namibia, och som skall leda till ett fritt och självständigt Namibia, fick som vi nyss hörde en mycket dramatisk upptakt. De svåra strider som utspelades mellan SWAPO-gerillan och de sydafrikanska säkerhetsstyrkorna i norra delen av landet utlöstes när väpnade trupper från SWAPO gick över gränsen mellan Angola och Namibia. Karl-Erik Svartberg har redan redogjort för de reaktioner som dessa strider framkallade på den konferens i Harare som vi deltog i. Genom den överenskommelse om vapenvila som träffats för drygt en vecka sedan mellan Angolas, Cubas och Sydafrikas regeringar och med stöd av USA och Sovjetunionen, vilken innebär att SWAPO uppmanar sina soldater att lägga ned vapnen och åter dra sig tillbaka till Angola, hoppas man nu att fredsprocessen kan fortsätta. Det är viktigt att det svenska biståndet till Namibia nu utformas så, att det stödjer en utveckling mot demokrati och blir en hjälp till självhjälp för den nya självständiga nationen. Landet har en svår ekologisk situation och 7n kommer också att behöva hjälp med insatser inom miljöoch markvårdsområdet. Utöver rent humanitära insatser bör Sverige lämna bistånd som stöder en demokratisk utveckling och möjlighet till försoning i hela regionen. En sådan utveckling mot ökad respekt för mänskliga frioch rättigheter i frontstaterna kan påskynda en positiv utveckling även i Sydafrika. Det stöd som ges till grupper, organisationer och enskilda som inne i Sydafrika verkar för en fredlig förändring av det sydafrikanska samhället bör öka. Även läget i Mogambique ger anledning till stor oro. Vi anser att utvecklingen av de svenska biståndsinsatserna nu måste följas med stor uppmärksamhet där. Etiopien är ett av Sveriges äldsta samarbetsländer inom biståndsområdet. Det är därför med stor oro vi ser hur striderna i norra delen av landet mot de eritreanska och tigreanska befrielserörelserna fortsätter, och hur regeringen fortsätter att begå svåra brott mot de mänskliga frioch rättigheterna. Biståndet till Etiopien måste utformas så att det inte blir ett stöd till landets totalitära regim. Respekten för mänskliga frioch rättigheter är ett av målen för svenskt biståndsarbete. Den etiopiska regeringens uppenbara brist på respekt för detta mål och dess ovilja att söka finna en fredlig lösning på konflikten med befrielserörelserna gör att en minskning av det landbaserade biståndet kan övervägas. Behovet av humanitärt bistånd är emellertid stort. Fortsatt bistånd kan också ske i form av katastrofbistånd. Genom de enskilda organisationerna kan akut stöd lämnas till dem som drabbas av svält till följd av krigshandlingarna. Den planerade översynen av samarbetsprogrammen med Etiopien, som biståndsminister Lena Hjelm-Wallén redovisade vid fredagens frågestund och som innebär att en större del av samarbetet skall inriktas mot katastrofförebyggande bistånd och humanitära insatser, ser vi därför positivt på. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall säga några ord om det avsnitt i betänkandet som berör tekniskt samarbete, u-krediter och informationsanslaget. I vårt utvecklingssamarbete spelar det tekniska samarbetet en viktig och betydelsefull roll. Det tekniska samarbete som bedrivs genom BITS är ett flexibelt instrument, som gör det möjligt med insatser i olika former, vilka kan anpassas till mottagarlandets behov och utvecklingsnivå. Regeringen föreslår att BITS tilldelas 210 milj.kr. för det tekniska samarbetet under nästa budgetår. Det är en höjning med inte mindre än 40 milj.kr., vilket utskottet anser är väl motiverat för att öka det tekniska samarbetet. Moderaterna och folkpartiet vill höja anslagsposten ytterligare. Utskottet är av den uppfattningen att den kraftiga höjning av anslaget som det tekniska samarbetet får redan genom regeringens förslag är tillräcklig. Om man jämför med andra biståndsformer är det en kraftig uppräkning som sker. Centern föreslår att man skall avsätta 50 milj.kr. att användas för Prot. 1988/89:99 utveckling av u-landsanpassad teknik. Utskottet delar centerns syn på 19 april 1989 förslaget och anser att det är viktigt. Inom biståndsverksamheten har både givare och mottagare ofta begått misstaget att använda en teknik, som inte alltid varit anpassad efter lokala förhållanden eller som i längden visat sig förorsaka fler problem än den löser. Utskottet vill dock överlämna till regeringen att avgöra om rätta sättet att främja utvecklingen av u-landsanpassad teknik är att tillföra BITS ett belopp av den storlek som föreslås eller om man skall gå andra vägar. Genom systemet med u-krediter överförs finansiella resurser på förmånliga villkor för att finansiera svenska varor och tjänster i projekt som prioriterats av låntagarlandet och som av myndigheterna bedöms få en betydande utvecklingsfrämjande effekt för landet. Den s.k. förmånlighetsgraden har nyligen höjts i enlighet med överenskommelser mellan flertalet OECD-länder. Det syftar till att understryka krediternas karaktär av biståndspolitiskt instrument och motverka en osund exportkonkurrens med användandet av biståndsmedel. Nu kräver folkpartiet i sin reservation att u-krediterna omprövas. Centern anser att krediterna har expanderat i alltför snabb takt. Och vpk föreslår att inga nya medel skall anvisas till u-kreditsystemet. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att det trots den stora reservationen under anslagsposten för u-krediter behövs en påfyllnad med 400 milj.kr. Det finns många tecken på att investeringsbenägenheten ökar i u-länderna. Därtill kommer bl.a. de kreditbehov URI-projektet i Indien kan komma att medföra. Av URI-projektet, som har nämnts tidigare i debatten, pågår för närvarande en utvärdering genom SIDA och BITS. Enligt utskottets mening är det viktigt att dessa utvärderingar inkluderar en miljökonsekvensanalys. Vi vet att miljöfrågorna har fått en allt högre prioritet i Indien under de senare åren. Ett av de allvarligaste miljöhoten man där har kommer från skogsskövling och överbearbetning av jorden. URI-projektet är till sin konstruktion sådant att vattenkraft skall ersätta energi som i dag baseras på avverkning av skog. Därmed är projektet från miljösynpunkt mycket viktigt. Vi vet också att projektet kommer att få mycket stor betydelse för utvecklingen av regionen Kashmir, som är en av Indiens allra fattigaste. Det skall också tilläggas om detta projekt att däri ingår en omfattande återplantering av skog som tidigare har avverkats i området. När det gäller informationssidan är det naturligtvis mycket viktigt att det finns en bra och väl fungerande information om u-länder och biståndsfrågor. För den statligt finansierade u-landsinformationen gäller principen att informationen bör präglas av saklighet och att SIDA och övriga biståndsmyndigheter bör sträva efter en allsidig belysning, medan folkrörelserna måste ha rätt att i sin information profilera sitt utbud utifrån sina egna politiska och religiösa värderingar. Moderaterna föreslår i en reservation att en parlamentarisk arbetsgrupp skall tillsättas för att analysera frågor om information och lägga fram förslag om att dela på ansvaret för biståndsadministration och information. Nu har en utredning genomförts som lämnade sina förslag så sent som i april 1988. 73 Moderaternas kritik mot utredningen delas inte av utskottet. I stället tillstyrker utskottet att de mål och principer som formulerades 1979 bör gälla även i framtiden och att systemet med generella bidrag bör behållas.